Fru talman! Jag vill också börja med att gratulera Karl Erik Olsson till det nya uppdraget som jordbruksminister, och jag vill gratulera Sveriges bönder till en sådan minister. Jag tror att det kommer att bli ett bra resultat. Jag vill även tacka Fru talman! Beträffande den ekonomiska utvecklingen i svenskt jordbruk anger regeringsförklaringen att ''Omställningen av svenskt jordbruk skall fullföljas. '', samt att ''Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring''. Hittills har man i den jordbrukspolitiska debatten inriktat sig på en omställning till en ''marknadsanpassning'' när det gäller de totala produktionsvolymerna i Sverige. Om den svenska bonden skall kunna producera med en lönsamhet som ger en inkomststandard som är jämförbar med exempelvis en industriarbetare, är bonden ytterst beroende av gränsskyddets nivå. Ett sänkt gränsskydd innebär att färre bönder klarar en rimlig inkomst, och detta leder i sin tur till en minskad andel svenskproducerade baslivsmedel. Därmed är vi framme vid den fråga som måste upp på riksdagens bord: Vilken självförsörjningsgrad skall vi ha i landet av svenskproducerade baslivsmedel, dvs. till vilken produktionsnivå skall vi ställa om svenskt jordbruk? Det måste rimligen vara ett vitalt konsumentintresse att få ta ställning till hur stor andel av våra baslivsmedel som skall produceras i svensk miljö, med svenska kvalitetsnormer och med inriktning på biologiskt fullvärdiga livsmedel. Den tidigare regeringen har inte definierat omställningens produktionsmål för svensk marknad och inte heller låtit utreda de livsmedelskvalitativa konsekvenserna som svenska konsumenter drabbas av vid en radikalt minskad andel högkvalitativa baslivsmedel. Vidare uttrycker regeringsförklaringen att ''En avstämning av omställningsbesluten sker efter det att EG har lagt fast principerna för sin kommande jordbrukspolitik. Denna förbereds av en särskild kommission.'' EGs kommission lade den 9 juli 1991 fram förslag till framtida utformning av EGs gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Förslaget bygger på de principer som Mac Sharry presenterade i februari i år. Det är angeläget att den kommission som regeringen tillsätter får i uppgift att fasa in svensk jordbrukspolitik mot de principer som EG kommer att fastställa, och därmed skapa förutsättningar för svenska förädlade jordbruksprodukter att nå in på EGs marknad. Men det är också viktigt att kommissionen får i uppgift att följa den nu akuta lönsamhetssituationen i svenskt jordbruk. Det kommer med största sannolikhet att bli omfattande konfrontationer, demonstrationer och långa förhandlingar inom EG innan gemenskapens principer blir så tydliga och bärkraftiga att vårt land kan sikta in sin politik på EGs. Därmed vill jag framhålla vikten av att regeringen redan nu noga följer lönsamhetsutvecklingen i svenskt jordbruk, så att inte konkurser och kapitalförstöring skall drabba vår livsmedelsproducerande näring i större omfattning än vad någon av oss önskar. Den kommission som regeringen skall tillsätta måste gå in och ta det ansvar som den tidigare regeringen rätteligen borde ha tagit genom att före beslutet om ny jordbrukspolitik göra en konsekvensutredning.

Herr talman! Jag tackar för de vänliga orden. Det är roligt att lyssna till dem, och jag passar på så här i början. Det ställdes några frågor som jag gärna vill svara på och kommentera. Ingvar Eriksson frågade om beredskapslagringen. Jag kan bara nämna att i den budgetprocess som pågår i regeringskansliet är den här frågan aktuell. Efter en neddragning förra året finns det nu behov av att öka anslaget på den här punkten. Flera av talarna har tagit upp omställningskommissionen. Det är viktigt att den fyller två huvuduppgifter. Den skall dels följa omställningen och vilka effekter den får på jordbrukarna bl.a. lönsamhetsmässigt, dels följa vad som sker i EG och göra nödvändiga anpassningar. I regeringsförklaringen antyds att man skall göra en justering efter det att EG har fastlagt sina mål. Jag kan lova att i jordbruksdepartementet följer vi redan nu de strävanden som man har i EG, och vi försöker komma underfund med vad som är på gång så fort som möjligt för att kunna ha en beredskap från svensk sida. Jag skall i dag inte debattera arealbidragen med Bengt Rosén. Detta skall nämligen utredas. Men jag vill ändå säga att produktionen och nyttjandet av marken har skapat det öppna landskapet. På lång sikt, efter lyckliga GATT-förhandlingar och kanske efter en europeisk integration där marknaden fungerar, måste det ändå vara så att det är produktionen från marken som gör att man använder den. Jag är medveten om att under det närmaste årtiondet kan det behövas en del andra åtgärder, åtminstone inom vissa områden. Holger Gustafsson tog upp frågan om gränsskydd och självförsörjningsgrad. Jag delar ståndpunkten att målsättningarna i den nya jordbrukspolitiken inte lades fast med tillräcklig kraft. Men principen är att det svenska konsumtionsutrymmet skall motsvaras av en svensk produktion. Emellertid är det också viktigt att notera att om vi arbetar för en ökad internationalisering, kommer den svenska produktionen och konsumtionen inte att absolut motsvara varandra. Handeln med livsmedel över gränserna kommer sannolikt att öka. I det läget bör man inte heller bortse från att det skulle kunna vara möjligt att avsätta en produktion som är större än konsumtionen av svenska högvärdiga, ekologiskt riktigt producerade specialiteter på en större marknad.

Herr talman! Jag tog upp frågan om GATT förhandlingarna. Resultatet av dessa förhandlingar skulle kunna leda till att de olika länderna kraftigt minskar skydd och stöd, inte minst exportstödet. Det kommer att innebära att bönderna i olika länder tvingas minska produktionen. Vi kommer närmare balans i världen. Det kommer att bli svårare att klara beredskaps och katastroflagring. Vi moderater har sett den situationen framför oss, och av det skälet har vi vid flera tillfällen begärt att vi från svensk sida ta initiativ till internationella förhandlingar där man skulle försöka göra upp om hur katastrof och beredskapslagring skulle klaras och inte minst hur det skall finansieras. Det är alldeles uppenbart att bönderna i världen inte längre genom prispressande överskottsproduktion kan stå för beredskaps och katastroflagring. Av det skälet hoppades jag att jordbruksministern skulle kunna vidga vyerna utöver Sveriges gränser och Sveriges beredskap och se på det mer globala världsperspektivet vad gäller världssvälten, eftersom den tyvärr fortfarande finns. Det är en utmaning som vi alla måste ta på allvar. Den andra frågan var om jordbruksministern är beredd att göra de korrigeringar av livsmedels och jordbrukspolitiken som kan krävas för att vi skall komma i fas med den utveckling som EG i dag inriktar sig på. Det kan bli fråga om korrigeringar i förhållande till det beslut vi fattade 1990. Det skulle vara intressant om jordbruksministern kunde ge någon synpunkt på detta. Om han inte kan göra det i dag hoppas jag att det skall gå bra när han blir varm i kläderna.

Herr talman! Låt mig först hälsa vår nye miljöminister välkommen till ämbetet. Jag är också ny i den här funktionen, och jag hoppas att vi skall få en givande dialog och diskussion. Jag försäkrar Olof Johansson att vi kommer att driva en konsekvent och radikal miljöpolitik. De förslag som jag har läst om att regeringen kommer att lägga fram har en majoritet i riksdagen bakom sig. Det finns en bred majoritet i Sveriges riksdag för en konsekvent och radikal miljöpolitik. Se till så att vi får utnyttja den majoriteten vid kommande voteringar! Välkommen i ett nytt och viktigt ämbete! Regeringsförklaringens miljödelar är till allra största delen en kopia av miljöpropositionen, det är sådant som riksdag och regering redan har fattat beslut om. Det är självfallet bra att regeringen ställer upp på den förda politiken, men det stämmer litet illa med det gnöl och det gnäll som framfördes här i kammaren i början av juni när riksdagens ledamöter behandlade den stora miljöpropositionen. Jag vill återigen säga till Olof Johansson att vi inte tänker jobba i den andan med oppositionsarbetet. Det kommer i stället att bli konstruktivt, och vi kommer att ta fasta på goda förslag. Den riksdagsmajoritet som finns ger en god grund för en mycket radikal miljöpolitik, och denna majoritet bör utnyttjas. Ta för er av det dukade bordet i det arbete som uträttas. Ni kommer att kunna skörda frukterna av socialdemokratisk politik under en lång tid framöver. Men ni bedrar er och svenska folket om ni tror att det räcker att upprepa det som redan är beslutat. Här finns kanske den största svagheten i regeringsförklaringen. Var finns visionerna? Var finns ambitionerna att ta nästa steg i miljöpolitiken? Vi vet alla mycket väl att de beslut vi hittills har fattat visserligen är viktiga men långt ifrån tillräckliga steg på vägen mot en hållbar utveckling. Ta t.ex. tillväxtpolitiken. Det enda -- märk väl enda -- riktmärke som i det sammanhanget anges i regeringsförklaringen är att Sverige skall komma upp på minst samma tillväxtnivå som jämförbara europeiska länder. Detta mål stöttas kraftfullt genom olika konkretiseringar i regeringsförklaringen. Talet om en långsiktig och hållbar utveckling står sig ganska slätt efter ett sådant resonemang. Vi socialdemokrater vet att uppgiften att finna en balans mellan ekonomi och miljö är svår. Men vi tog oss an den uppgiften med stor ödmjukhet. Det genomsyrade vår finansplan, arbetet med näringspolitiken och tillväxten och vår valplattform. Det räcker inte, Olof Johansson, att hänvisa till kommande förslag om naturresursräkenskaper. Vi vet att det kommer att ta lång tid att utveckla detta till ett effektivt instrument i miljöns tjänst. Nej, problemet är ju att de krafter Olof Johansson genom den regeringsbildning han medverkat i har släppt lös är de som alltid har sett över axeln på en mer miljöinriktad politik. Det är dessa som Olof Johansson nu har att hantera, det är med dessa som han skall diskutera energiskatter -- vilket vi redan har fått exempel på --, regleringar av farliga ämnen, strandskydd, osv. Det räcker inte att läsa vad som står i regeringsförklaringen. Lika viktigt är att läsa vad som uttrycks, vad som inte står där utan skall förstås mellan raderna. Redan den första veckan har det uppstått tvivelsmål om hur olika formuleringar skall tolkas. Många av regeringsförklaringens uttalanden är fromma förhoppningar på gränsen till besvärjelser. Att det står ''att'' men inte ''hur'' är ett vanligt kännetecken. Man säger sig vilja ge naturvården en central roll i miljöpolitiken. Ja visst, men hur? Kan Olof Johansson exempelvis bekräfta att han tänker fullfölja det arbete vi socialdemokrater satte i gång för att öka markägarnas ansvar för naturvårdshänsynen? En mycket stor del av det svenska folket lever i de stora städerna. Dessa människors livsmiljö förbigås med tystnad. Fick de inte plats? I stället verkar regeringen förlita sig på att den ekonomiska och tekniska utvecklingen skall klara problemen med att få till stånd en bättre miljö. Ett första steg togs när storstadsförhandlingarna avslutades, men det kommer att krävas en betydande uppföljning. När kommer exempelvis lagen om kommunernas rätt att förbjuda särskilt förorenande fordon? Kommer de reserverade medlen att ställas till förfogande? Ni säger att målet är att nya fordon skall drivas utan fossilbränsle. När skall det målet uppnås, och hur många fordon omfattas? Vilka krav är ni beredda att ställa för att göra det möjligt? Hur blir det med miljöklassningssystemet för bilar? I den frågan annonserade moderaterna sitt motstånd i våras, men centern och vi var överens. Olof Johansson, när kommer förordningen? Det är bra att regeringen säger sig vilja ställa bestämda miljökrav. Men vem och vad gäller kraven? Hur blir det med skärpningen av kraven på industrin, att utsläppen från industrin vid sekelskiftet skall vara nere i ofarliga nivåer? Var finns ambitionerna att komma till rätta med varornas innehåll av miljöskadliga ämnen? Det är bra att regeringen säger sig ha en hög ambition i förhandlingen om ett svenskt medlemskap i EG och i förberedelserna för FN konferensen om miljö och utveckling. Jag skall med nöje återkomma till de frågor som rör de globala miljöproblemen. Men inte utan viss tillfredsställelse kan jag konstatera att moderaterna nu sällat sig till kravet på internationell samverkan kring klimatfrågan. Hur tänker ni driva arbetet med klimatkonventionen vidare? Vad menar regeringen med att FNs roll i miljövårdsarbetet måste stärkas? Det låter som en självklarhet, men vad betyder det egentligen? Är det, UNEP, FNs miljöstyrelse, som skall stärkas? Herr talman! Det var ett överansträngt jordbruksutskott som i våras lämnade över ett betänkande kring miljöpolitiken. Många suckade då. Tyvärr drog man här i riksdagen den kanske något felaktiga slutsatsen att portionera ut viktiga delar på skilda utskott. Vi socialdemokrater anser att miljöpolitiken är så viktig att en samlad bedömning måste ske inom ett och samma utskott. Det innebär inte att vi vill befria andra utskott från arbete -- tvärtom. Inom ramen för ett sammanhållet arbete i ett miljöutskott kan skarpare krav riktas på politiken inom skilda områden. Vi socialdemokrater driver därför kravet på ett inrättande av ett särskilt miljöutskott här i riksdagen. Det är många frågor, jag inser det, Olof Johansson. Men det är bara en provkarta på sådant som vi kommer att få diskutera, sådant som kanske inte i regeringsförklaringen finns utvecklat och uttryckt på ett sätt som jag accepterar. Som jag sade till Olof Johansson förut eftersträvar vi en sansad och realistisk debatt. Det finns en majoritet för en radikal miljöpolitik här i riksdagen. Svarar Olof Johansson rätt och konsekvent på de frågor jag ställde kommer han också att ha en majoritet för att flytta fram positionerna på miljöområdet. Men Olof Johanssons problem består i de krafter han har lierat sig med i politiken, vilka alltid har sett miljöpolitiken över axeln. Däri ligger det politiska sprängstoffet, och det är den situationen vi kommer att hantera i den här kammaren.

Herr talman! Alla har rätt att få leva i en god miljö. Så står det i den nya regeringsdeklarationen. Det är ju vackert. Där sägs också miljöpolitiken vara ett av fyra prioriterade områden. Det är också vackert. Men vackert tal om miljön har vi hört många gånger förr. Frågan är vad de vackra orden betyder i verkligheten. Där blir regeringsförklaringen genast mer diffus. Där övergår man till att tala i futurum. Regeringen kommer att ange tydliga miljömål, ställa bestämda miljökrav och använda effektiva styrmedel. Det är möjligen löftesrikt, men framför allt är det avslöjande. Vad det i klartext betyder är att den nya regeringen inte har någon miljöpolitik, men att man hoppas få ihop en. I själva verket är regeringsförklaringen en besvikelse för alla de människor i vårt land, och de är många, som har förhoppningar om en seriös och trovärdig miljöpolitik. Man måste vara antingen mycket okunnig eller också mycket oengagerad av miljöfrågor för att nöja sig med de floskler som regeringsförklaringen består av. Jag vet inte vilket av alternativen som gäller för regeringen. Båda perspektiven är lika skrämmande. Miljöpolitik måste mycket riktigt utgå från vad naturen tål. Det betyder t.ex. att kraven på att reducera utsläppen av växthusgaser, framför allt koldioxid, är stora. Det betyder att industriländerna måste reducera sina utsläpp med storleksordningen 30 % fram till år 2005. I regeringsförklaringen finns ingen antydan om vilka mått och steg den nya regeringen tänker vidta för att Sverige skall ta steg i den riktningen. Det finns många åtgärder man borde vidta. Högre bensinpriser, regionalt differentierade, så att de drabbar storstäderna mest, eftersom det är där biltrafiken utgör det största problemet. Biltrafiken är en mycket betydande källa till utsläppen av koldioxid och måste därför åtgärdas. Preciserade krav på nya drivmedel har man t.ex. åstadkommit i Los Angeles. Regeringsförklaringen är oerhört diffus på den här punkten. Man borde föra över varutransporter från vägtrafik till järnväg. Nu går utvecklingen faktiskt åt andra hållet. Att säga nej till Öresundsbron borde vara en självklarthet. Att överföra resurser från i-länder till u-länder för att möta miljöproblemen är också mycket viktigt, liksom att försöka aktivt motverka de negativa miljöeffekter som förverkligandet av den inre marknaden utan tvivel kommer att få. Om vägtrafiken fick bära sina miljökostnader skulle enligt t.ex. tyska och amerikanska forskare drivsmedelspriserna behöva fyr eller femdubblas. Då skulle man inte få den typen av vansinnigheter som man nu har inom EG. Man mjölkar korna i Danmark, kör mjölken till Italien, gör youghurt där och kör den tillbaka till Danmark för försäljning. Det är vansinnigt på alla sätt, men det är framför allt skadligt för miljön. Det skulle inte förekomma. driva miljöfrågorna hårdare. Det sägs i regeringsförklaringen nämligen inte ett ord om detta, fastän det talas mycket om EG. Där viftas det bara på svansen och kryps för EG. Vad tänker regeringen göra för att motverka de oerhörda negativa miljöeffekter som förverkligandet av den inre marknaden kommer att få? I dag är risken uppenbar att Östeuropa tar över många av de miljöproblem som vi har i väst och lägger dem till de enorma miljöproblem man redan har, utan att ha lagstiftning, miljötillsyn eller t.ex. en avfallshantering som är uppbyggd för att klara de problemen. I regeringsdeklarationen sägs att Sverige skall bidra till en europeisk luftvårdsfond. Det är inget nytt. Det har försökts förut. Det har inte gått att få andra länder med på detta. Det är därför den inte är förverkligad. Jag undrar vad regeringen har för kort i bakfickan som skall göra det möjligt den här gången. Hur tänker man annars bidra aktivt till åtgärdandet av de europeiska miljöproblemen, vilket man talar om? Det är bra att man aviserar ett utökat samarbete med länderna kring Östersjön när det gäller Östersjöns miljöproblem. Men vad betyder det i praktiken? Betyder det ökade resurser? Med hur mycket och till vad? Det sägs ingenting om det heller. Jag undrar också om den nya regeringen tänker avskaffa strandskyddet. Det var faktiskt en fråga som moderata samlingspartiet drev mycket aktivt i valrörelsen. Det sägs i regeringsdeklarationen ingenting om detta, varken i den ena eller den andra riktningen. Jag skulle gärna vilja ha besked på den punkten. Det sägs däremot att den s.k. energiöverenskommelsen ligger fast. Då skulle jag gärna vilja ha besked om vad det betyder när det gäller kärnkraftsavvecklingen. När skall denna kärnkraftsavveckling starta? Hur stort elöverskott skall vi behöva ha för att det skall vara möjligt att komma igång med avvecklingen? Herr talman! Frihet var ett begrepp som flitigt kom till användning under valrörelsen. Miljöpolitik handlar faktiskt också i mycket hög grad om frihet, om makt och om demokrati. Många människor känner i dag maktlöshet inför miljöproblemen. Sammantagna kan de te sig oöverstigliga. Men faktum är att miljöproblemen kan brytas ned till hanterbara enheter. Sanningen är också att människan har tekniken, kunnandet och resurserna för att åtgärda de flesta miljöproblem som hon har ställt till och för att undvika att skapa nya. Hindren finns inte i verkligheten. De är mentala. De finns i huvudet på alltför många politiker, företagare och administratörer. Det miljöpolitik egentligen handlar om är att bryta denna maktlöshet, att skapa samhällsstrukturer som gör det möjligt för människor att komma till rätta med miljöproblemen. Det handlar om att bygga energiförsörjningen på mångfald och på energisystem som är kontrollerbara för människan och inte reducerar henne till systemets tjänare. Det handlar också om en lagstiftning där de som är berörda av miljöproblem får göra sin stämma hörd och ha talerätt. När, herr talman, kommer den nya regeringen att uppmärksamma de här aspekterna av frihets och maktproblematiken? Är det fortfarande friheten att ödelägga miljön som skall ta över friheten för oss alla att över huvud taget ha en framtid och ett liv?

Herr talman! Jag förstår att oppositionen vill verka otålig och ambitiös. Det är bra som en första utgångspunkt för en opposition. Det hade naturligtvis varit ännu bättre om något av den här otåligheten hade kommit till utlopp när en del av oppositionen var i regeringsställning. Jag påstod att det finns en hel del ärvda problem, som är en följd av tidigare regeringspolitik. En av de allra största frågorna som vi har att behandla är en kombination av en modell för lagstiftning och en regeringspolitik som inte stämmer särskilt bra med en miljöambitiös politik. Det är Öresundsbron. Det borde vara så egentligen, men det är inte så, att miljöprövningen kommer först, innan man antar alla folkrättsligt bindande avtal. Nu när vi är inne i den här processen är det klart att vi måste göra bästa möjliga av den situationen, för att verkligen ta miljökraven på fullaste allvar. Det är därför det också står i regeringsförklaringen vad som är avgörande i det fallet. Den förvirrade debatt vi hade under valrörelsen, där den ene regeringsledamoten sade si och den andre så, hoppas jag att vi skall slippa här. Samtidigt vill jag deklarera att man i den här rollen inte har möjlighet att uttala några förhandsbesked. I det här fallet fungerar regeringskansliet som en domstol. Det är min roll. Den rollen tänker jag ta på allvar. Den här frågan är ett exempel på att vi har en del ärvda problem, som vi har att hantera och som ingalunda är oväsentliga. Man skulle till detta kunna lägga hela frågan om hur man prioriterar den framtida trafiken i Sverige. Det är oerhört viktigt för en ny regering att vi får en ordentlig satsning på infrastruktur, och inte vilken infrastruktur som helst, utan på snabba, effektiva och så långt möjligt är heltäckande tågförbindelser med kontinenten. Det är klart att vi här påverkar hela den politiken med val av Öresundsförbindelse. Detta känner alla i denna kammare till. Jag behöver inte ytterliga fördjupa mig i den sortens problem. Visst finns där problem, och det finns andra problem. Jag skulle kunna nämna som exempel satsningar på olika delar av ScanLink. Där har ju miljön blivit en konfliktfråga, som Göran Persson känner till, med omfattande protester inom det berörda området. Återigen samma sak: Miljön kommer efteråt som en restpost. Jag utgår från att den deklarerade ambitionsnivån från oppositionens sida, som Göran Persson här nämnde, också innebär en öppenhet för att behandla miljön först, inte sist, dvs. att lägga tyngdpunkten helt och hållet på förebyggande åtgärder så långt det är möjligt och så litet som möjligt på reparation i efterhand. Men vi kommer inte att bli av med de problem som vi har, och därför är en viktig del i en politik på miljöområdet att ta sikte på att spara knappa resurser. Det är också att hushålla med naturen, att inse att ekonomi och ekologi är två sidor av en och samma sak, direktkommunicerande kärl. Om man inte tar hänsyn i förväg får man betala efteråt. Jag vill inte på något sätt göra någon huvudsak av de ärvda problemen. Men jag tycker att det är viktigt att deklarera just den viktiga ansatsen, att miljöpolitikens viktigaste moment är att förebygga skador. När skadan har inträffat har vi mycket stora problem, som vi kan se nu runt omkring oss och som måste hanteras både av den enskilde individen och hos företagen, nationellt och internationellt. Det är just denna kapplöpning som vi hittills inte har klarat, dvs. att först kommer problemen och sedan kanske lösningarna. Av det är allra viktigaste som återstår det internationella samarbetet som på det här området är helt avgörande. Därmed är jag inne på att detta inte bara är en fråga för ett miljö och resursdepartement, utan det är också i allra högsta grad en internationell fråga. Jag för min del har bedömt det så att miljöpolitiken framöver kommer att vara den största internationella frågan vid sidan av fredsarbetet. I vår närhet finns gigantiska problem. Annika Åhnberg tangerade det hela. Jag måste säga att jag höll fast mig i bänken när Annika Åhnberg sade att Östeuropa tar över miljöproblem. Den som har besökt Östeuropa och sett hur det är där vet att Östeuropa inte behöver ta över några miljöproblem. Vad man har att göra där är att kunna aktivt angripa en nästan total miljöpolitisk missär. Det räcker med att åka till Baltikum och se hur det är där. Men jag förstår att det inte var detta som Annika Åhnberg avsåg. Vi måste från de nordiska ländernas sida, från västvärldens sida, i dag överföra resurser i en helt annan skala än hittills för att ge oss i kast med också Östeuropas miljöproblem. Det är precis som det brukar sägas i debatterna att det ofta är effektivare att satsa mer resurser där än här hemma, därför att många av deras problem också är våra problem. Låt mig säga med anledning av alla de delfrågor som reses under en sådan här debatt att ambitionen faktiskt inte har varit att regeringsdeklarationen skulle innehålla hela miljöpolitiken, i så fall hade den fyllt hela regeringsdeklarationen och mer än så. Man kan inte vara alltför detaljerad i sådana sammanhang. Där fanns ändå väsentligheter och viktiga principer. Jag är glad för att Göran Persson så helhjärtat stödjer formuleringarna där. Sedan är det så -- jag behöver inte djupdyka ytterligare i det problemet -- att vi på miljöpolitikens och resurspolitikens område ibland har andra politiska konstellationer än vad som den framgår av den traditionella höger--vänster-skalan. Jag är den förste att erkänna det. Men det är också en situation som Göran Persson mycket väl känner igen från regeringstiden. Öresundsbrobeslutet hade aldrig kommit till stånd med den obefintliga miljöprövning som skedde i förväg om det inte hade funnits partier som stödde socialdemokratin i den frågan. Jag är väl medveten om problemet. Har ni ändrat er så att det blir lättare att nå breda politiska majoriteter, är jag den förste att välkomna detta. Jag tycker också att det finns anledning för Göran Persson att honorera det ingen av er tidigare trodde, nämligen att det var möjligt att få en uppslutning kring energiöverenskommelsen, i dag inte enbart av tre partier utan fem partier i denna kammare. Det är en ganska hygglig start, och detta borde Göran Persson kunna instämma i utan reservationer.

Herr talman! När miljöministern säger att Öresundsbron är ett problem som man ärvde från den gamla regeringen, då undrar jag verkligen om han tror på det själv. Tror verkligen Olof Johansson att bedömningen av Öresundsbron skulle ha blivit en annan i den nya regeringen än den blev i den gamla? Jag är fullständigt övertygad om att han i så fall är totalt ensam om att tro det. Det är faktiskt så att den överväldigande majoriteten i den regering som Olof Johansson tillhör är för det vansinniga projektet. Jag måste säga att jag blev djupt oroad när Olof Johansson sade att han inte kan att ge några förhandsbesked om hur miljökonsekvensbedömningen kommer att utfalla, för nu är hans roll att vara en domstol. Det finns en sorts glidning där. Tror Olof Johansson inte längre på de bedömningar som hans eget parti gjorde av projektet utan är redan nu beredd att säga att man kanske måste komma till en annan slutsats? När det gäller miljöproblemen i Östeuropa sade jag att det finns en risk för att vi till de enorma miljöproblem som man redan har där lägger våra problem utan att man där kan hantera dem. Jag tänker på sådana saker som att man också där går över från järnvägstrafik till biltrafik och att man inte har en lagstiftning som förhindrar användandet av farliga kemikalier. Jag tänker på sådana enkla saker som att man tillåter färgämnen och andra tillsatser i livsmedel, som vi för länge sedan har förbjudit här, därför att man där inte har regelverk och tillsyn som förhindrar sådant. Jag är den sista att förringa de fruktansvärda miljöproblem som finns i Östeuropa. Jag försökte bara få litet mera konkreta besked från den nya regeringen om vad den tänker göra, men jag fick alltså inga konkreta besked på den punkten. Sedan säger Olof Johansson att man inte kunde följa regeringsförklaringen med hela miljöpolitiken, för då hade all plats gått åt. Men någonting kunde man ha tagit med. På andra områden var man väldigt angelägen om att tala om för sina väljare ganska precis vad man har för avsikt att göra inom den närmaste framtiden. Men när det gäller miljön hade man inte ett enda konkret besked att komma med!
Herr talman! Det som stod i regeringsförklaringen var harmlöst. Det som inte stod där var det som vi efterlyste. Det som stod där är redan beslutat, så det var ingen bedrift, Olof Johansson. Jag skall vara generös mot Olof Johansson i dag, men det är uppenbart att Olof Johanssons strategi med att försöka rida två hästar samtidigt kommer att leda honom in i en konflikt med regeringskamraterna, framför allt moderaterna. Den som hörde Olof Johanssons inlägg exempelvis om Öresundsbron och som hörde hans inlägg om Scan Link och resonemanget där omkring måste förstå att håren reser sig där borta i Rosenbad i Bildts kansli. Men det lär vi få återkomma till. De uttalanden som Olof Johansson nu gjorde till protokollet skall jag faktiskt använda. Till energibeskattningen: Jag tycker att det är bra om energiöverenskommelsen ligger fast. Det var en gemensam arbetsinsatss. Men om Olof Johansson är så stolt över bedriften att ha fått med de andra partierna, kan han då också avfärda det som statsministerns statssekreterare sagt om Olof Johansson i pressen, att han inte har förstått vad resonemanget om energibeskattningen i regeringsdeklarationen innebär? Har Olof Johansson något mandat att företräda regeringens uppfattning när det gäller de uttalanden som han har gjort, eller företräder Olof Johansson sin egen och centerns linje? Det borde vara en ganska enkel fråga att svara på. Vidare anser jag att såväl Annika Åhnbergs som min fråga kring strandskyddet också borde vara ganska enkel att svara på. Ligger ståndpunkterna fast i det avseendet? Eller är det moderaternas linje som skall gälla? Detta är konkreta frågor, och det fanns en lång rad sådana i mitt inlägg. Jag begär inte att Olof Johansson skall svara på alla frågorna, men det hade varit klädsamt om han åtminstone hade svarat på någon av dem i stället för att ägna sitt första inlägg som miljöminister åt att se bakåt och på så sätt försöka att undgå en konkret debatt. Jag förstår Olof Johanssons problem, men de blir inte enklare av att han hanterar dem på det viset.
Herr talman! Det är klart att det går att ställa fler frågor än det finns svar på. Frågorna kommer att besvaras genom regeringens handlande. Det är naturligtvis viktigare att ge svaren genom handling än enbart i ord. I regeringsförklaringen anges principerna för i vilken riktning politiken skall utvecklas. Tyvärr är inte det som står i regeringsförklaringen förverkligat, utan det finns sådant som återstår. Naturligtvis är arbetet på en del områden igångsatt -- annars vore det ju märkligt. Det gäller t.ex. en ny miljöbalk, men frågan är vad den skall innehålla, vilka principer som skall vägleda lagstiftningen. När det t.ex. gäller lagregleringen på genteknikens område vet alla som har följt dessa frågor att det inte har hänt särskilt mycket under den socialdemokratiska regeringen. Det finns akuta problem som inte har fått sin lösning. Detta utgör därför en viktig del av det kommande arbetet. Det är inte heller enbart en fråga för justitiedepartementet, dvs. en lagteknisk fråga, utan det är i högsta grad en miljöfråga. Det vet alla som har sysslat med dessa frågor. Miljövänliga drivmedel skall gynnas särskilt, står det i regeringsförklaringen. Det kommer en proposition om detta. Vi har tidigare försökt att få en ändring till stånd, men det har inte lyckats. Man kan bara notera att det kommer ett förslag under hösten, och därför är det lätt för mig att plädera för detta. Det är viktigt, inte minst för människorna i storstäderna, att skatten på etanol sänks, eftersom den därmed blir mer miljöanpassad. Det är ett sätt att skapa lönsamhet för etanol, samtidigt som man sätter ett pris på miljön. Det skapas då en marknad som är viktig när det gäller att byta ut dieselbränslen och annat. Jag förstår inte varför inte den frågan kunde ha lösts tidigare. Jag kan naturligtvis anknyta till de frågor som berör Europautvecklingen i övrigt. Alla som läser tidningar kan notera vad som i dag händer inom EG. Miljöministrarna är nu överens om en gemensam linje för koldioxidavgifter. I kommissionen har frågan om likabehandling när det gäller kärnkraften redan knäsatts. Jag har bara redogjort för fakta och uttalat att den hållningen tillsammans med vår inskrivna princip om EG anpassning -- förutsatt att den inte sker ''á la carte'' -- ger en enda logisk konsekvens och att miljöskadliga bränslen skall behandlas likvärdigt, för i annat fall sätter man inte pris på miljön. Så enkelt är det. Sedan återstår naturligtvis beredningsarbetet. I anpassningen på skatteområdet behandlas totalt. Där kommer miljöskatterna och miljöavgifterna in som en viktig del. Därmed har jag kommenterat den delen av inläggen. Annika Åhnberg ställde den gamla traditionella frågan om energiöverenskommelsen. Det är bara att läsa i energiöverenskommelsen om hur denna fråga skall hanteras. Om Annika Åhnberg inte tror på mig, får hon vända sig till Göran Persson. Det är resultaten som avgör. Dessa resultat är i hög grad beroende av en miljöanpassad energibeskattning, miljöavgifter i enlighet med ''producers-pay-principle'' och att vi verkligen vrider utvecklingen i den riktningen. Detta innebär helt enkelt att de miljöskadliga energiråvarorna kommer att minska i betydelse av rena ekonomiska skäl, samtidigt som de miljövänliga energiråvarorna kommer att öka i betydelse av samma skäl. Så skall systemet fungera och så arbetar vi. Sedan gäller det att komma fram till resultat snabbast möjligt. Jag är litet förvånad över frågorna kring strandskyddet. De ligger visserligen på vårt departement, men under regeringsförhandlingarna har det inte framförts några krav på att den nuvarande lagstiftningen skall förändras. Enligt vår uppfattning är det viktigt att man inte urholkar allemansrätten, och det är alla partier överens om. Jag uppfattar inte detta som någon särskilt stor stridsfråga. Därmed har jag besvarat i varje fall någon av de frågor som har ställts. Det kommer säkert fler chanser framöver att återkomma till dessa frågor.
Herr talman! Frågan om koldioxidskatten inom EG-området är säkert inte enkel att lösa. Det tror jag inte att någon inom EG anser. Det viktiga är vilken nivå koldioxidskatten hamnar på för att den skall få någon styrande effekt på utsläppen. Det hade varit intressant att höra vad den svenska regeringen har för uppfattning i den frågan. Miljöministern sade litet trött att här kommer den vanliga, traditionella frågan om kärnkraften. Det gör den ju, bl.a. tack vare centerpartiets tidigare svek i den förra borgerliga regeringen. Hade man inom centerpartiet då varit litet mer handlingskraftig och stått för sina åsikter, hade det kanske inte behövt ställas några sådana traditionella frågor i dag. Då hade vi kanske redan varit en bit på väg när det gäller avvecklingen av kärnkraften. Herr talman! Jag skulle sedan gärna vilja ha svar på en annan fråga. I våras beslutade riksdagen -- i samband med beslutet om utökat skydd för småbiotoper, alltså ett led i att bevara den genetiska månfalden -- att man i framtiden måste finna ett sätt där markägaren får tåla ett större intrång i sin äganderätt för att vi skall kunna upprätthålla de höga ambitionerna när det gäller naturvård. Inom det borgerliga lägret hade man som vanligt delade uppfattningar, även i denna fråga. Nu sägs det i regeringsförklaringen att naturvården skall ha en fortsatt hög prioritet, samtidigt som man på andra ställen markerar en annan inställning till ägandet. Jag skulle vilja veta om regeringen avser att fullfölja det riksdagsbeslut som har att göra med vad markägaren får tåla i intrång för att man skall kunna åstadkomma en naturvård som garanterar genetisk mångfald och det gemensamma naturarvet också för framtiden. Eller tänker man gå ifrån detta beslut, som av så många miljöorganisationer och miljöintresserade upplevdes som ett mycket stort framsteg?
Herr talman! Centerpartister uttrycker sig ofta oklart. Ibland utvecklas detta till något av en konst. Om man under några år har sysslat med politik, har man sett en del uppvisningar i detta avseende. Olof Johansson är mästaren. Ibland kan det vara rätt så nöjsamt att lyssna till detta, men ibland kan det bli något påfrestande. Om man ställer enkla raka frågor, bör man kunna få ett enkelt rakt svar. Det är möjligt att ett uteblivet svar kan tolkas som jag tolkade det nyss: att Olof Johansson går till offensiv med en radikal miljöretorik, men att han har satt sig i en regering som inte kommer att tillåta honom att driva denna miljöpolitik. Ju mer han talar här i kammaren och lägger ut texten, desto längre in i hörnet hamnar han. Strandskyddet, Olof Johansson, är ingen oviktig fråga. Moderaterna profilerade sig hårt på den i valrörelsen. Många kopplar diskussionen som Olof Johansson förde direkt till allemansrätten. Det är bra att miljöministern säger att nu sittande regering inte kommer att föreslå några förändringar i det avseendet. Det är bra. Den andra fråga jag ställde berör det aktuella resonemanget om energiskatterna. I det fallet har Olof Johansson redan angripits av regeringskamraterna. Vad jag vill veta är om Olof Johanssons tolkning är regeringens tolkning. I så fall, säg det till kammaren! Olof Johansson har sagt att kärnkraftsproducerad el skall beskattas. Är det vad regeringen står för så säg det! Det skulle ju vara en konsekvens av resonemanget omkring koldioxidskatten på el som produceras med hjälp av fossila bränslen. Jag förstår resonemanget, och jag förstår hur Olof Johansson kommer till slutsatsen. Men han möter ju invändning från statsministerns kansli. Vilken är regeringens politik? Det var min enkla och mycket raka fråga. Frågan som Annika Åhnberg tar upp i sin replik, nämligen hur det kommer att bli med markägarnas ansvar för naturvårdshänsyn, tog jag också upp i min första jämförande fråga. Kommer det arbete som riksdagen redan beställt att drivas vidare, Olof Johansson? Eller är det något som kommer att läggas åt sidan. Detta med markägarintressen rymmer en konflikt, det vet vi om. Vi kommer att få se vilka krafter i regeringens politik som tar över: naturvårdshänsyn eller markägarintressen? Jag ställde frågan i mitt inledande anförande, en stor principiell fråga, och Annika Åhnberg har tagit upp den. Använd litet tid, Olof Johansson, att ge klarhet också på den punkten. Olof Johansson säger att vi skall visa hänsyn. Jag hoppas så. Precis som jag sade i mitt anförande, skall vi göra vad vi kan för att den handlingen skall bli progressiv för miljön och för oss som lever på det här klotet, en handling som drar åt rätt håll. Vi skall vara konstruktiva, det försäkrar jag. Men det gäller att regeringen kommer med förslag till riksdagen som har den karaktären. Då räcker det inte med allmänt hållet talutan det är propositionen som räknas. Då skall konflikterna som nu är undansopade i regeringsförklaringen lösas inom regeringen. Däri finns det politiskt centrala i dagens resonemang. De konflikterna är inte lösta.
Herr talman! Låt mig först konstatera att ingen har bestritt att den logiska konsekvensen av mitt resonemang varken när det gäller energibeskatten eller när det gäller miljöavgifterna, därför att det är inte möjligt. Om någon däremot vill ge förhandsbesked i någon fråga är det fritt fram för vederbörande. Jag har ingenting emot en öppen debatt i de här frågorna. Jag hoppas att socialdemokratin är klarare i det avseendet nu än när energiöverenskommelsen beslöts. Jag är fullt medveten om att det här handlar om det svenska näringslivets konkurrenskraft och att det gäller att hitta konstruktioner som gör att man inte försämrar för svenskt näringsliv. Det är också viktigt att gradera de olika energislagen på ett mera utslagsgivande sätt än vi har gjort hittills. Det är själva tanken bakom miljöavgifter och miljöanpassad energibeskattning. Jag har angett hur den här frågan kommer att hanteras och det har ingen heller opponerat sig mot. Vill man inte ha en EG-anpassning à la carte är det klart att man också måste ta med miljöfrågorna. Det framgår också bl.a. av miljöavsnittet i regeringsförklaringen: ''I samband med EG-anpassningen av energibeskattningen genomförs en övergång till ett system med bl.a. koldioxidbaserad beskattning också på elkraft.'' Jag citerar den biten så förstår alla att det finns en mening bakom detta. När det gäller naturvårdshänsyn och markägarnas ansvar är det självklart att vi skall göra en ordentlig genomgång av problemet. Jag tycker nog i det fallet att det kan få anstå tills vi klarat av beredningen, för att kunna se hur det exakt kan komma att ske. Det är självklart att vi prioriterar naturvården högt, precis som vi sagt i regeringsförklaringen.

Herr talman! Även jag vill gratulera miljöminister Olof Johansson till ett fint arbete. Och jag vill välkomna Göran Persson till ett nytt ämnesområde, där hans politiska kompetens säkert kommer att stimulera debatten. Jag vill också gärna ta tillfället i akt och gratulera miljöministern och biträdande miljöminister Görel Persson från naturvårdsverket har enligt min mening en alldeles unik kompetens på miljöområdet. Det bådar gott. Det har hävdats från en del håll att miljöfrågorna kom bort i valet. Jag tror att detta i grunden är fel. Jag är övertygad om att miljön fortfarande har en mycket stark ställning bland olika politiska frågor. Däremot har människors kunskap om miljöfrågorna ökat kraftigt. Detta innebär också att dessa frågor sätts in i ett större sammanhang och att de enkla, svepande lösningarna på våra miljöproblem mönstrats ut. De flesta människor vet också att socialism leder till miljöförstöring och har nog en hyfsad uppfattning om vilka mekanismer som orsakar detta. Den dag miljöpartiet gjorde sitt strategiska val att tillhöra det socialistiska blocket, var också dess öde i detta val beseglat. Trovärdigheten som miljöparti sjönk kraftigt. Herr talman! Redan i inledningen till de borgerliga partiernas regeringsförklaring slås fast att målet är ''att forma en långsiktig och hållbar utveckling mot ett samhälle med frisk luft och rent vatten, levande sjöar och skogar''. I det omfattande avsnittet om vår miljö skisseras en offensiv miljöpolitik. Det är förvisso så att åtskilligt kan göras i vårt land för att förbättra vår miljö. Ändå måste vi konstatera att vi redan nu minskat våra utsläpp av miljöskadliga ämnen till luft och vatten kraftigt. Inte minst har detta skett under den senaste tioårsperioden. I framtiden kommer de stora miljöförbättringarna framför allt att kunna åstadkommas i samarbete med andra länder. Det är bl.a. därför ett svenskt medlemskap i EG är så viktigt. Sverige bör kunna spela en pådrivande roll i det europeiska miljövårdsarbetet. Men vi bör också inta en ödmjuk attityd till de ökade krav ett EG-medlemskap kommer att ställa, bl.a. på den svenska miljölagstiftningen. Impulserna från EG på det området kommer att vara entydigt positiva. I regeringsförklaringen sägs också att ''Regeringen kommer att aktivt delta i förberedelserna för och genomförandet av FN-konferensen om miljö och utveckling 1992.'' Denna konferens, UNCED, hålls i Rio de Janeiro den 1--12 juni nästa år och är säkert den viktigaste miljökonferensen sedan Stockholmskonferensen för 20 år sedan. Den är en direkt följd av Brundtlandkommissionens rapport om miljö och utveckling, som presenterades i början av 1987. Moderata samlingspartiet har accepterat grundtankarna och prioriteringarna i denna rapport. Det är därför vi länge har drivit frågan om Sveriges koldioxidutsläpp. Vårt förslag 1988 om att frysa koldioxidutsläppen på 1987 års nivå var en direkt uppföljning av kommissionens enträgna vädjan till världens länder att nå internationella överenskommelser, men även att sätta nationella delmål för att förhindra en från miljösynpunkt allvarlig klimatförändring. Vid Torontokonferensen 1988, där 300 forskare och politiker från hela världen möttes, utfärdades rekommendationen att världens i-länder skulle minska sina koldioxidutsläpp med 20 % till år 2005. Vi moderater har i riksdagen föreslagit att Sverige skall ställa upp på detta mål. I stället gjorde riksdagen i juni i år en avgörande miljöreträtt på den socialdemokratiska regeringens förslag, när man ersatte 1988 års beslut om en frysning av koldioxidutsläppen med den vaga formuleringen att utsläppen i EG--EFTA-området år 2000 skall stabiliseras på nuvarande nivå. Jag hoppas att den borgerliga regeringen slår in på en mer offensiv klimatvårdsstrategi. Herr talman! I de förhandlingar som nu pågår om en klimatkonvention är jag övertygad om att enskilda länders åtaganden har en avgörande betydelse i det långa loppet för framgången i detta arbete. Även om det inte kommer att speglas i en mer långtgående klimatkonvention vid Riomötet om drygt ett halvår, kan det ändå ge positiva impulser när man arbetar vidare med den. Norge har i förhandlingarna fört in tankar på hur man på ett kostnadseffektivt sätt skall minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Ett land som gjort ett åtagande om t.ex. en minskning av koldioxidutsläppen skall kunna uppfylla detta löfte genom insatser i ett annat land som inte gjort några utfästelser. Denna norska idé är av samma typ som den vi moderater framfört, att man i förhandlingar bör föra fram tanken att skogsplanteringar i andra länder, som kan visas åstadkomma upptagning av koldioxid, skall få räknas in när man anger nationella mål på klimatvårdsområdet. Herr talman! Det är alltså min förhoppning att Sverige påtar sig en pådrivande roll i förberedelserna för Riomötet. För trovärdigheten i den rollen måste Sverige göra nationella åtaganden som inger respekt.

Herr talman! Det 23 oktober kommer att vara litet av en märkesdag i det internationella miljöarbetet, och särskilt det som gäller Europa. Då träder i Europa och i EG de direktiv i kraft i vilka det krävs av alla EG-stater att de skall ha en sträng, konsekvent och tydlig lagstiftning och administration när det gäller frisläppandet i naturen av gentekniskt förändrade organismer. Då inkluderar man mikroorganismer, växter och djur.

Vi vet, herr talman, hur redan existerande organismer, om det släpps loss i naturen på fel ställe, skapar mycket stora problem. Den här lagstiftningen och den här attityden hos många länder bygger alltså på kunskapen om problemen med denna teknik, kunskaper och attityder som vi från centerns sida under många år har försökt få fram i den ansvarsfulla miljöpolitiska debatten. Tyvärr har denna attityd inte fått något gensvar och någon förståelse från den socialdemokrati som Göran Persson nu säger har lämnat något av ett färdigdukat miljöbord efter sig. I själva verket har socialdemokratin entydigt försummat den framtidsfråga som av många betraktas som den viktigaste, både när det gäller hanteringen på människor eller när det gäller olika bruk som har anknytning till människan, men också när det gäller hanteringen i miljösammanhang. Nu har man under de senaste åren, uppenbarligen under tryck av den attityder som vi har fört fram, lyckats med några enstaka nedslag på detta område som är alldeles otillräckliga och inte strategiskt genomtänkta. Vad som behövs är naturligtvis en sammanhållen lagstiftning och ett sammanhållet regelverk kring hela biotekniken som förmår fånga in såväl de etiska som de miljömässiga aspekterna. Och det gäller att föra ut tanken om ett regelverk och en sammanhållen attityd inte bara på nationell nivå utan även på internationell nivå. I detta sammanhang kommer den konferens som Ivar Virgin tidigare talade om mycket tydligt in i bilden. På denna konferens skall förhoppningsvis två konventioner antas, en om klimatförändringar och en om biologisk mångfald. Och det är just i den senare konventionen som användningen av biotekniken måste komma in som ett starkt element. Biotekniken förändrar ju inte bara miljön, utan den kommer mycket tydligt att förändra tredje världens villkor. Om man från industriländerna lyckas föra över naturlig produktion i växt och djurrikena i tredje världen till laboratorieproduktion i den industrialiserade världen, förstår man att detta kommer att få avgörande betydelse för tredje världens utveckling. Därför har denna konferens en så oerhört stor betydelse, stor betydelse för att föra in begreppet miljö och utveckling i dagens internationella miljödebatt. När man gör det tror jag att man måste göra det utifrån tre utgångspunkter. Den ena måste vara frågan om vem som skall betala en skuld, vem som är orsaken. Och det är uppenbart att vi från den rika världen måste se det just som en återbetalning genom miljöreparationer, en skuld till tredje världen på grund av att vår livsstil har åstadkommit flera av de stora problemen. Man har svårt att få de fattiga människorna i de låglänta länder i Asien, som drabbas hårt av klimatförändringar i form av naturkatastrofer, engagerade i en sänkning av koldioxidutsläppen så länge vi behåller den livsstil som i själva verket är grunden till dessa stora framtida miljöproblem.

Herr talman! Den nya regeringens deklaration avseende miljöfrågorna, dit jag också räknar jordbrukspolitiken, är en tydlig markering av frågornas vikt och innebär i flera avseenden en ny offensiv på miljöpolitikens område. När det gäller jordbruksfrågorna har Holger Gustafsson tidigare redovisat det kristdemokratiska synsättet, och jag skall därför koncentrera mig på andra delar som berör miljön. Den aviserade skärpningen av miljölagstiftningen är en viktig signal om att miljöbrott inte skall löna sig. Lagstiftningen bör bygga på principen om att verksamhet som hotar människors hälsa och den ekologiska balansen i naturen ej skall vara tillåten. Miljöbrott som motiverar straffsanktion bör bevisföringsmässigt jämställas med den lagstiftning som gäller för rattfylleri och vårdslöshet i trafiken. Det är en bra jämförelse. Körs det galet i miljön, skall ju den förorsakande ställas till svars. I det här sammanhanget vill jag peka på att preskriptionstiden för miljöbrott bör förlängas och att den enskildes rättssäkerhet på miljöområdet måste stärkas. Det här är några exempel på frågeställningar som nu bör bearbetas i samband med arbetet på en ny miljöbalk. Det är inte bara, som nämndes här av Lennart Daléus, på bioteknikens område som det behövs ett samlat regelverk och en samlad hållning, utan nu behövs det en klar samling kring en miljöbalk -- alltså kring något som berör hela miljöområdet. Herr talman! Inför valet deltog jag i den miljödebatt som Svenska naturskyddsföreningen anordnade. Jag utmanade då mina meddebattörer, flera av dem deltar i den här debatten, de sae att vi efter valet skulle sätta oss ned och med Naturskyddsföreningens 77 miljökrav -- krav som man därifrån ställde inför valet -- som utgångspunkt skulle söka minsta gemensamma nämnare för att just uppnå en nationell samling kring miljöfrågorna. Vi i kds kanske inte instämmer i allt det som Naturskyddsföreningen för fram. Men detta måste ju kunna diskuteras, och vi ser det här som en partipolitiskt så att säga opartisk gruppering som skulle kunna tjäna som utgångspunkt för en debatt. Nu finns det tid att utan prestige och på ett ödmjukt sätt söka sig på realpolitisk väg framåt just när det gäller miljöfrågorna. Det gäller då både regeringen och oppositionen. Det är inte så många från oppositionen här i kammaren just nu. Men jag hoppas att detta kan vara någonting att ta fasta på. Det är nog ändå så, att svenska folket faktiskt kräver konkreta resultat och handfasthet när det gäller de olika miljöprogram som partier och organisationer presenterar. Många beslut har redan fattats här i riksdagen, ute i kommunerna, i näringslivet och runt omkring i vårt samhälle -- beslut som innebär att man tar steg i rätt riktning när det gäller miljöinsatser. Ändå kan man tycka att det går för långsamt. Just därför är det viktigt att olika intressen fattar gemensamma beslut i frågor där det finns en stark folkmajoritet för att just miljöintresset skall spela en avgörande roll. Jag hoppas att arbetet i jordbruksutskottet -- som ju har att i stor utsträckning behandla miljöfrågor -- skall präglas av detta synsätt. Och varför då inte ha just Naturskyddsföreningens 77 miljökrav som en liten checklista för att stämma av de olika beslut som berör miljön? Alla dessa krav finns ju också på en affisch. Det vore kanske lämpligt att fästa en sådan affisch på väggen i jordbruksutskottets sammanträdesrum. Låt mig bara nämna ett par exempel på frågor där vi borde kunna enas om offensiva miljöinsatser. Min första fråga gäller ett samlat miljöprogram för Östersjön avseende såväl ett effektivt miljöbistånd till de baltiska staterna och Polen som insatser för att ytterligare minska utsläppen från svenska industrier och kommunala reningsverk samt att förhindra fortsatt läckage av närsalter från jordbruket. En andra fråga -- i och för sig finns det många frågor här -- gäller värnandet av den biologiska mångfalden, något som ju redan har tagits upp här i debatten. Det måste ligga i allas intresse att arbeta aktivt och konkret för bevarandet av hotade arter och deras miljöer. Herr talman! Frågor som under den här mandatperioden måste lyftas fram rejält i miljöarbetet är, förutom de traditionella frågorna kring miljölagstiftning och insatser för att få ren luft och friskt vatten samt levande sjöar och skogar, är arbetsmiljöfrågorna och frågor som gäller inomhusmiljön, dvs. mycket sådant som handlar om det allergiförebyggande arbetet. Jag hoppas att de frågorna, om vi så småningom får ett samlat miljöutskott, kan föras över till detta. Jag tycker nämligen att det i allra högsta grad handlar om miljöpolitik. Kravet på ett särskilt miljöutskott framfördes faktiskt under den tid då kristdemokraternas riksdagsgrupp bara bestod av en ledamot. Det är alltså inte fråga om någon ny idé här från socialdemokraternas sida, som det har påståtts. Avslutningsvis, herr talman, vill jag lyfta fram en formulering i regeringsförklaringen som är central för den helhetssyn som präglar regeringens inställning till miljöfrågorna. Det står så här: ''Miljöpolitiken måste utgå ifrån vad naturen långsiktigt tål.'' Med detta synsätt som ledstjärna i det samlade politiska arbetet finns alltid en miljöprövning med i beslutsfattandet. Som parlamentariker här i Sveriges riksdag ser jag det som vår uppgift att noggrant pröva och granska regeringens arbete utifrån just den här grundhållningen.

Herr talman! Jag vill här ta upp den elintensiva industrins betydelse för vår export och den oroande låga investeringsnivån inom dess verksamhetsområde. I det sammanhanget vill jag också peka på hur statliga Vattenfall skulle kunna användas som ett instrument för en offensiv industri och regionalpolitik. En mycket stor del av den elintensiva industrin finns i Norrland. Det handlar framför allt om skogsindustri och metallindustri. Men där finns också en ganska betydande kemisk industri. Den här industrins livsvillkor kan sammanfattas i fem punkter: 1. Den har en mycket stor regionalpolitisk betydelse. 2. Den står för en mycket stor del av landets exportinkomster. 3. Den är mycket elintensiv. Stora mängder energi förbrukas, framför allt elenergi. 4. Den är mycket kapitalintensiv. De investeringar i ny teknik som behövs kräver regelmässigt mycket stora kapitalinsatser. 5. För att kunna överleva och vara konkurrenskraftig måste det alltid finnas toppmodern teknik. I det sammanhanget blir man än mer oroad över den låga investeringsnivån för närvarande inom den elintensiva basindustrin. När det gäller den elintensiva basindustrin har ofta dess stora betydelse för den regionala balansen och för handelsbalansen i stort framhållits. El 90 utredningen pekar också på hur nödvändigt det är för den elintensiva industrin att vi har en stabil utveckling av energikostnaderna. Det är därför inte bara dagens energikostnader som är väsentliga. För att den här mycket kapitalintensiva basindustrin skall våga investera i ny teknik måste man också vara någorlunda säker på att elpriserna ligger på en rimlig nivå såväl under det följande året som under nästkommande år. Inom den borgerliga regeringen diskuteras för närvarande en utförsäljning av statliga företag. I en del fall kan det vara berättigat att sälja vissa företag, exempelvis för att få en effektivare företagsstruktur inom en koncern. Men en generell utförsäljning av statliga företag för att finansiera skattesänkningar innebär bara att vi skjuter ekonomiska problem framför oss, samtidigt som problemen för nästa generation ytterligare förvärras. Enligt mitt synsätt är detta en fullkomlig ansvarslös ekonomisk politik. Bland de företag som nämns i diskussionen om en försäljning finns Vattenfall. Under de kommande 20 åren skall den elproduktion som i dag sker med hjälp av kärnkraften ersättas med annan elproduktion i enlighet med det beslut som fattades i samband med folkomröstningen. Den omställningen är inte betingad av marknadskrafterna, utan den är en följd av ett politiskt beslut fattat av svenska folket självt. Ingen betvivlar väl att det kommer att krävas ett betydande mått av politisk styrning för att den här omställningen skall kunna åstadkommas, och då utan att denna får katastrofala konsekvenser för vissa industrigrenar och vissa regioner. Som jag tidigare nämnt finns en stor del av den elintensiva basindustrin i Norrland. Delar av den här industrin har allvarliga problem, och nedläggning hotar många industrier. ASSI i Karlsborg är bara ett exempel på vad som kan hända på fler orter. Ett av bekymren för den elintensiva industrin är osäkerheten om de framtida energikostnaderna. Den osäkerheten bidrar till att man i dag tvekar att genomföra nödvändiga investeringar, och det för i sin tur med sig två stora problem. Dels äventyras industrins långsiktiga fortlevnad, dels fortsätter man att använda gammal teknik som medför onödigt stora miljöföroreningar. För att trygga den elintensiva industrins fortlevnad är det nödvändigt att man ger industrin långsiktiga kontrakt för energiförsörjningen till priser som gör det möjligt att konkurrera internationellt. Dylika långsiktiga elavtal är förmodligen mycket svåra, för att inte säga omöjliga, att uppnå utan en viss politisk styrning. Om man från elleverantörerna lägger rent företagsekonomiska aspekter på kontraktstidens längd, innebär det regelmässigt mycket korta kontraktstider för de elintensiva företagen. Detta innebär att ingen hänsyn tas till de enorma samhällsekonomiska kostnader som skulle uppkomma om den elintensiva industrin i Norrland slogs ut. Förutom den regionalpolitiska katastrof det skulle innebära, skulle det också innebära ett enormt avbräck i landets exportinkomster. Det är därför min bestämda uppfattning att det är samhällsekonomiskt mycket lönsamt att behålla Vattenfall som ett statligt företag. Vi bör dessutom lägga direktiv till företaget att verka för långsiktiga elavtal för vår elintensiva basindustri. Att sälja ut Vattenfall till privata intressen innebär att vi avhänder oss ett mycket viktigt instrument för att kunna genomföra folkomröstningens beslut, utan att äventyra den elintensiva industrins fortlevnad. Behåll Vattenfall i statlig ägo, och ge företaget direktiv att verka för långsiktiga elavtal med den elintensiva basindustrin! Det är min uppmaning till regeringen i det fortsatta arbetet.

Herr talman! Håller EG på att avskaffa kärnkraften? AB Svensk Energiförsörjning, den kärnkraftsglada organisationen, med mycket kärnkraftspropaganda på sitt samvete, ger ut ett informationsblad kallat EG-Nytt. Nr 1 från september 1991 är en spännande läsning. Här blir plötsligt kärnkraftens verklighet i Europa verklig också för Sverige. De EG-länder som litar till kärnkraften är faktiskt mycket få. Närmare bestämt två stycken. Italien stängde sina fyra reaktorer efter Tjernobyl. Jag citerar från EG-Nytt: ''Italien har inrättat ett moratorium för sitt egna kärnkraftprogram. Den nationella energiplanen, från 1988, prioriterar bl.a. energibesparingar, miljöskydd och en satsning på inhemska energiresurser.'' Holland planerar att stänga de två kärnkraftverken före år 2000. Irland har veterligt inga kärnkraftverk och tänker inte skaffa sig några. När Storbritannien privatiserade energisektorn behölls kärnkraften i statlig ägo. EG-Nytt skriver: ''Det kan man säga vara en följd av finansvärldens dom över kärnkraften, säger Anthony White.'' Denne Anthony White arbetade med uppbyggnaden av den nya privatiserade energisektorn. Där hade han funnit att näringslivet betackade sig för att ta över kärnkraften, av ekonomiska skäl. Enligt uppgift från annat håll har Spanien stoppat bygget på fem reaktorer, trots 50 miljarder kronor nedlagt kapital och trots 35 nya miljarder för att lösa kontrakten. I Tyskland har två stora kraftföretag beslutat sluta satsa på kärnkraft. De tycker att det folkliga motståndet är för ansträngande. Kanske bidrar också det faktum att de verkar i ett av de länder där kärnkraftsbolagen har obegränsat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor. Tjernobylolyckan beräknas lågt räknat ha kostat 500 miljarder kronor. I Sverige behöver bolagen bara stå för ca 1 miljard. Belgien och Frankrike är de enda EG-länder, tycks det, där kärnkraften fortfarande gäller fullt ut. Jag citerar åter EG-Nytt beträffande Frankrike: ''EG kommissionen ifrågasätter nu kostnaderna för kärnkraftsprogrammet som inte anses vara 'transparent', utan misstänks bygga på statliga subventioner. En konsekvens blir då att elen blir betydligt dyrare i framtiden.'' Stora förändringar väntar om vi väljer att öppna Sveriges energimarknad mot EG. Det kan naturligtvis ske även om vi väljer att inte bli medlemmar i EG. Vattenfall och Sydkraft får konkurrens. Det blir slut på deras makt att lägga locket på allt som kan hota den sällsamma, monopoliserade maktstrukturen när det gäller elkraften i Sverige. Det vore verkligen välgörande. Kommer Sverige att ta hand om EGs radioaktiva avfall? Ett medlemskap i EG skulle innebära att en gammal dröm kan förverkligas, nämligen att Sverige blir avfallsstation för EG-ländernas kärnkraftsavfall. Chefen för FNs atomenergiorgan, IAEA, svensken Hans Blix, framförde tanken för några år sedan. Det skulle innebära rejäla inkomster för Sverige, eftersom det tättbefolkade Europa får svårt att finna platser där högaktivt avfall kan grävas ned. Motståndet i Sverige blev massivt, och den dåvarande regeringen förnekade ivrigt att något sådant skulle tillåtas. Med ett medlemskap i EG bestämmer Sverige inte längre självt över detta. SKI undersöker just nu vad ett medlemskap i Euratom skulle innebära för dem. Euratoms stadga talar tydligt om hur man förpliktar sig att uppmuntra ''sådana oumbärliga anläggningar som är nödvändiga för utvecklingen av kärnenergin inom gemenskapen''. Avfallsförvaringen hör dit. Inte bara Euratoms bestämmelser kommer att tvinga oss. Handelshinder är ju det mest förbjudna inom EG. Om företag inom EG vill exportera radioaktivt avfall och företag inom ett EG-anslutet Sverige vill importera, blir det handelshinder om staten försöker lägga sig i detta. Eller blir det inte det? Det här är en av de frågor som jag tänker undersöka noga. Herr talman! De svenska energibeslutet är bra. Energiöverenskommelsen, som nu omfattas av socialdemokraterna, folkpartiet, centern, moderaterna och kds, innebär en satsning på förnybar energi och en effektivisering igen, efter den gamla regeringens tio års avveckling av allt stöd. Vidare ligger årtalet 2010 fast som sista slutår för kärnkraften i Sverige. Varje år skall regeringen redogöra för hur långt framtidsenergin kommit. Detta skall bli avgörande för när kärnkraftsaggregaten börjar tas ur drift. Vi kan nu vänta oss att de företag som fortfarande håller fast vid kärnkraften kommer att göra allt för att investera miljarder i de gamla trasiga kärnkraftverken och byta ut del efter del tills ett nytt verk vuxit fram ur det gamla. De kommer att använda sitt avsevärda inflytande i samhället för att lägga locket på forskning och utveckling av bioenergi, vindkraft, solenergi, bränsleceller, effektivare energisystem osv. Herr talman! Min förhoppning är att vårt närmande till kontinentens energimarknad kommer att ändra kraftföretagens i Sverige inställning till kärnkraften. De framtida möjligheterna är ju så mycket intressantare.

Fru talman! För fem år sedan, på sin sista dag i livet, såg han äntligen ljus därute. Terrorbalansens gastkramning av en generation som fått växa upp med radioaktivt gift i benmärgen började släppa. ''Misstron viker som dimman en tidig vårmorgon.'' Så såg han på den spirande dialogen mellan supermakterna. Mycket av vad som sedan hände kom att bekräfta hans tes om nödvändigheten av att uppnå säkerhet tillsammans med motståndaren, inte mot honom. Det gällde att välja samarbete för gemensam överlevnad i stället för hot om ömsesidig förintelse. Men Olof Palme fick inte själv uppleva det verkliga genombrottet i kärnvapenstaternas förbindelser. Dessa är nu så förändrade, att kapprustningen tycks ha ersatts av en kappnedrustning. Alla inser numera att världen är överrustad och att domedagsarsenalerna inte skapar säkerhet utan osäkerhet. Socialdemokratin, som är en del av den internationella fredsrörelsen, ser nu hur flera av dess mål börjar förverkligas och dess visioner ta gestalt. De första stegen mot en kärnvapenfri värld tas. De omoderna men farliga slagfältskärnvapnen skall avskaffas, såsom Palmekommissionen krävde 1982. Därigenom öppnas också en historisk chans att äntligen förverkliga den kärnvapenfria zonen i Norden. Målet om minst en halvering av de strategiska vapensystemen och radikala nedskärningar av de stora arméerna på europeisk botten ter sig nu möjligt. Genom president Bushs accepterande att äntligen också ta itu med kapprustningen till havs undanröjs ytterligare hot mot stabilitet och fred. Vi har således anledning att glädjas antingen vi ser oss som medlemmar av fredsrörelsen eller som medborgare i ett land som länge kämpat för fred och internationell nedrustning. Men detta innebär inte att vår röst skall tystna eller vår roll reduceras till passiv avlyssning av andras signaler. Visst skall vi agera i samråd och i gemenskap med andra, men när behov därav uppstår, skall vi klart och tydligt tillkännage vår mening. Det kan gälla frågor som fortlöpande nedrustning kring Östersjön och de baltiska staternas anslutning till ickespridningsavtalet. Förr eller senare måste också de franska, engelska och kinesiska kärnvapnens roll i nedrustningsprocessen tas upp på allvar. Sverige bör aktivt verka för att en internationell överenskommelse om ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov, genom förhandlingar vid nedrustningskonferensen i Genève, snarast träffas. Är det inte också hög tid att börja tänka på dessa domedagsvapens rättfärdigande över huvud taget? Sverige måste därför som ett första steg kräva också ett förbud mot all användning av kärnvapen. Jag tror att många människor, inte bara i detta land, frågar sig vad Sveriges nya regering anser om dessa för vår tid och vår framtid så väsentliga frågor. Vi kan alltså glädja oss över att leva i kappnedrustningens tid. Men vi lever också i det demokratiska genombrottets tid. Vi har sett hur människornas frihetslängtan aldrig i längden går att förkväva, hur diktaturerna inom sig bär fröet till sin egen undergång. Vi har bevittnat detta i Namibia och Chile, Sydafrika och Etiopien, Öst och Centraleuropa, Baltikum och Sovjetunionen självt. Socialdemokratin har efter förmåga försökt ge sitt bidrag till denna världsvida frihetskamp. I vissa fall har hemliga poliser och järnridåer förhindrat en effektiv hjälp, i andra har vår solidaritet varit nyttig, i andra åter har den givit liv och räddat liv. Det är få i vår omvärld som i Sverige ser ett land som skulle ha svikit kampen för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Snarare har vi blivit kända för att påtala övergrepp mot nationer och enskilda varhelst de begås, och oavsett vem som begått dem. Principerna i FN-stadgan om nationers rätt till oberoende och individernas rätt till frihet måste ju gälla alla och överallt, inte bara i den egna kulturkretsen. Att i dag försöka hävda att socialdemokratin, som tillsammans med liberalerna införde demokratin i Sverige och som aktivt stött frihetskampen på alla kontinenter, skulle behöva lära av t.ex. moderata ministrar i dessa frågor är inget annat än billiga bländverk och påver partipolitik. Sådant tal ger inte heller absolution för egen passivitet eller likgiltighet inför folkens frihetskamp. Låt oss slippa den typen av debatt och i stället ena oss här hemma och förena oss med likasinnade i världen i den svåra uppgiften att låta demokratins kultur få fotfäste i våra samhällen och dess institutioner. Det gäller att undvika tillkomsten av länder med andra klassens medborgare och en värld med andra klassens nationer. Den risken är uppenbar, också i Europa. Hotet är en ny järnridå, som delar upp vår kontinent i i-länder och u-länder. Nu gäller det att med gemensamma krafter utjämna obalanserna mellan de två halvorna i Europa. De som förespråkar marknadens självläkande krafter som enda lösningen på dessa problem riskerar att göra demokratin en björntjänst. De erbjuder i själva verket människor som nyligen tillkämpat sig sin politiska frihet ett förkrympt frihetsbegrepp. Det nya Europa blir då konfliktfyllt och kulturfientligt. Inget vore värre än om demokratin skulle komma att identifieras i dessa länder med massarbetslöshet, utslagning, främlingshat och växande klassklyftor. Demokratin måste fyllas med ett socialt innehåll, annars tappar människorna tilltron till den. Mot en begynnande post-totalitär depression i de forna kommuniststaterna måste vi erbjuda solidaritet och hopp om en bättre framtid med både ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Naturligtvis är Europa vår huvuduppgift, vårt samöde som Eyvind Johnson uttryckte det. Vi står väl rustade inför kommande medlemskapsförhandlingar med EG. Den nya regeringen har ett väldukat bord till sitt förfogande i kraft av den största organisatoriska kraftsamling som skapats i regeringskansliet sedan krigstidens kriskommissioner. Viktigare ändå är förstås att regeringen och opposition, strax innan Ingvar Carlsson lämnade in Sveriges ansökan i Haag, i nära samråd arbetat fram handlingslinjer och strategi inför EG-arbetets fortsättning. Socialdemokratin står i alla delar fast bakom den politiken. Vi delar Gemenskapens uttalade långsiktiga mål, och vi vill som medlemmar arbeta för dessas förverkligande. Detta utesluter inte att vi kommer att lägga särskild vikt vid frågor som den sociala dimensionen och det parlamentariska inflytandet, ty det är ju så att vad vi vill med EG medlemskapet säger mycket om vad vi vill med Europa och med Sverige. För socialdemokratin gäller samma politiska dagordning här hemma som där ute: Rättvisa, framsteg och demokrati. EG-länderna för nu en intensiv debatt om utrikesoch säkerhetspolitik. Vår militära alliansfrihet hindrar oss inte från deltagande i framtida säkerhetsstrukturer i Europa. Vi ser ESK som den naturliga alleuropeiska ramen. Men även EG har förstås här en roll, visserligen diffus och inte enhetlig. Men vi måste givetvis bejaka Gemenskapens integrationssträvanden också på det utrikes och säkerhetspolitiska planet -- det är ju en logisk följd av visionen om den politiska unionen -- och konstatera att även Sverige som medlem en dag kan komma att konstruktivt bidra till den processen. Jugoslaviens tragedi är ett exempel på hur stora delar av Europa vilar på kvicksand. Frågan om sanktioner mot Belgrad och erkännande av Slovenien och Kroatien diskuteras alltmer. Givetvis skall vi samråda med andra, som vi brukar, men lika självklart är att detta är frågor som före beslut skall behandlas i utrikesnämnd och riksdag. Fru talman! Om vi inte får ordning i det europeiska huset, förminskas våra möjligheter till solidaritet med tredje världen. Det är bra att regeringen förbundit sig att hålla fast vid enprocentsmålet. Vi noterar med glädje att moderaterna här har gjort en helomvändning. Bistånd är inget universalmedel för tredje världens problem, men är ändå oundgängligt, och nivån på biståndet är också en moralisk mätare på ett lands vilja till solidaritet. Låt mig dock avsluta med en kritisk fotnot till regeringsförklaringen på denna punkt. Biståndet lämpar sig föga som instrument för ideologisk krigföring. Det finns andra medel för det. Utvecklingssamarbete måste bygga på långsiktighet och insikt om att olika metoder kan behöva användas i olika länder. Annars riskerar man att straffa de enskilda människorna och inte regimerna i fråga.

Fru talman! I de stora frågorna om Sveriges förhållande till främmande makt, internationell handel m.m. har nydemokrati följande inställning. Sverige skall snarast bli fullvärdig medlem i EG. Tåget går nu, och vi skall med -- inte som en gnällande sista vagn full av nödbromsar och förbehåll, utan som en av lokförarna, med framtidstro, optimism och glädje. Vi skall givetvis vara beredda att delta i uppbyggandet av det europeiska säkerhetssystemet och ta vårt ansvar även på den sidan. Jag tror att den tid är förbi då vi i skydd av vår självpåtagna särställning och neutralitetspolitik höll oss undan. Låt oss inse det. Det är farligt att bita sig fast vid bordskanten och säga sig att allting annat ändrar sig, men vi, vi ändrar oss bara litet och motvilligt. Vi skall se till att det blir en bro till fastlandet från den lilla ön med de höga skatterna. Oron över miljökonsekvenserna är en oro över någonting helt annat, nämligen oron över förändringen som sådan och över mötet med framtiden. Vi måste visa värdegemenskap med världens demokratier. Så länge vi lever i det hörn av världen som har världens största ansamling av avancerade vapen och elitförband måste vi givetvis själva se till att ha ett försvar värt namnet. Tills helt nyligen tycktes våra svenska politiker leva i en värld där verkligheten fanns i landet långt härifrån, alltmedan länderna inte så långt härifrån antingen låg bakom en bekväm järnridå eller var så överseende med de svenska nyckerna att man kunde låtsas som om de inte fanns. Vi minns nog alla den servila neutralitet som tillämpades i vårt umgänge med Sovjetunionen och de nog så kaxiga ställningstagandena mot länder mycket långt härifrån. Snabbt blev vi världsmästare på södra Afrika, södra Amerika och södra Asien. Nu finns det ingen järnridå och egentligen ingen Sovjetunion heller. Nu ser vi att det finns något mycket intressant där bakom, nämligen människor! Stolta och glada, förtvivlade och fattiga. Människor som desperat hoppas på en bättre framtid. De bor i länder med månghundraåriga band till Sverige: Estland, Lettland, Litauen och litet längre bort Det speciella med dessa människor är att de är våra grannar. Nu tvingas vi inse våra grannars verklighet. Bit för bit träder bilden fram av vad de regimer åstadkom som tidigare svenska regeringar så flitigt uppvaktade och uppenbarligen tillmätte större betydelse än de vänliga demokratierna i Västeuropa. Puss och kramdiktatorernas epok vill plötsligt ingen kännas vid, och det är väl på ett sätt bra, men vi skall inte göra som dessa diktatorer själva gjorde, nämligen i efterhand skriva om historiens blad, hur pinsamma de bladen än är att läsa. Låt oss då försöka tillämpa litet klarsyn på dagens utrikespolitiska läge. Samma sorts regimer som de som förgjorde sig själva i Europa finns i dag i t.ex. Afrika. Med samma ideologiska förevändningar drivs i dag enpartistater och socialistiska diktaturer i Afrika. Och precis som tidigare i Östeuropa uppvaktar vi dessa regimer, även om gåvorna är av ett annat slag. De kallas nu för u-hjälp. En stor del av den svenska u-hjälpen, den som administreras av SIDA, går till regimer vars demokratiska kvaliteter är svåra att hitta. Det är ingen överdrift att påstå att vi har hjälpt förtryckare kvar vid makten. Samtidigt som vi nu t.ex. planerar att sända personnummersystemet till Zimbabwe -- man kan där gärna få mitt, om det räcker med ett -- är det påfallande många personer som arbetat för, i eller med SIDA som är minst sagt kritiska mot organisationen, mot projekten, mot val av mottagarländer, mot slöseriet och, inte minst, mot effekten av det bistånd som till sist når fram. Fru talman! Jag tycker att det vore klädsamt om vi alla nu insåg att det vi talar om är andras pengar, dvs. skattebetalarnas pengar. Det är inte riksdagens, SIDAs eller UDs pengar. Totalt har denna kammare känt sig manad av svenska folket att skänka bort i storleksordningen 100 miljarder kronor sedan 1980. U-hjälpen i allmänhet och SIDAs projekt i synnerhet måste enligt vår uppfattning nu redovisas inför givarna, dvs. folket. Hur används deras gåvor? Säkert vill många applådera för det som gick fram, men man vill nog också få se och bedöma resten, dvs. halvfärdiga, heltokiga, orealistiska, omöjliga och destruktiva projekt. Kan utrikesministern vara vänlig och tala om för kammaren om regeringen motsätter sig en sådan analys och redovisning av den verksamheten? Det kan knappast ha varit gammal kolonialromantik som satt mönstret för svensk uhjälp. Vad är det då? En vilja att dela med sig, en önskan att hjälpa andra, ja, kanske t.o.m. ett sätt att be om ursäkt för vår egen levnadsstandard? Men varför måste mottagarna vara långt borta? Vi har alla hört att Bengt Westerberg tycker att det skall vara så, men som bekant tycker inte alltid folk som folkpartiet, så det går nog inte att gömma den här frågan i några rader i en regeringsförklaring. Och att hjälpbehovet i världen är oändligt är inte heller något riktigt svar. Det finns gott om folk ute i verkligheten som har synpunkter på u-hjälpen och frågor om den, sådant folk som har valt er in i denna kammare. Just därför bör samma folks valda ombud redovisa och debattera sina åsikter och förslag utan att vifta med moraliska pekpinnar. I nydemokrati tror vi inte att det hjälper att göra enprocentsmålet till en helig ko, i varje fall inte förrän man vet vilka som skall mjölka den kon. I år skänker svenska folket ca 4 000 kr. per hushåll eller totalt 14 miljarder om året. Det är möjligt att folk vill skänka just så mycket som bistånd till sämre lottade, men jag kan garantera att många är mycket kritiska till hur gåvan paketerats och till vem mottagaren är. Nydemokrati har under hela valrörelsen framfört det konkreta förslaget att halva u-hjälpen skall gå till människor i hela världen via existerande kanaler som kyrkor av olika slag, Röda korset och Rädda barnen. Det väsentliga är nämligen att rädda människor, inte regimer, att hjälpa folk, inte diktaturer. Så menar vi att resten av u-hjälpen snarast möjligt skulle gå till andra sidan Östersjön som svenska företags investeringar i grannländernas miljö, som svenska ingenjörers och arbetares insats för sina grannars och därmed också faktiskt för sin egen framtid. Charity begins at home -- om litet utrikiska tillåts i utrikesdebatten. Vårt hem är Europa och ett av våra hemvatten är Östersjön. Och, fru talman, har vi råd med både den gamla vanliga u-hjälpen och, som det stod i regeringsförklaringen, omfattande insatser i våra grannländer? Hur vore det med ett svar präglat av samma realism som utmärkte gårdagens debatt, när vi talade om arbetslöshet, tillväxt, industrins konkurrenskraft och våra medborgares framtid? Om detta realistiska och gärna visionära svar ber jag både Sveriges nya utrikesminister och den nye biståndsministern, personer som jag i varje fall tills vidare hyser stor respekt för och som för övrigt tillhör de enda partier som i denna kammare inte direkt gjort oförskämda insinuationer om nydemokratis ursprung och avsikter.

Fru talman! Jag skall inte hänge mig åt några oförskämdheter mot nydemokrati, men jag kan konstatera att ju mer globala våra stora överlevnadsproblem ter sig, desto snävare blir de politiska perspektiven. Jag vill ta upp en fråga i den här debatten. Jag har partikamrater som kommer att ta upp frågorna om bistånd och mänskliga rättigheter. Jag vill koncentrera mig på den fråga som den borgerliga regeringen i sin regeringsdeklaration har sagt vara den viktigaste utrikespolitiska frågan, nämligen att fullt ut föra Sverige in i den Europeiska gemenskapen. Det står i regeringsdeklarationen att regeringen kommer att med all kraft verka för detta och att det föreligger en bred enighet i riksdagen om strävan efter medlemskap. Jag tycker att det är intressant. Man kanske skall se det litet grand i ett större perspektiv, hur det kommer sig att EG har vuxit fram. Jag tycker att man kan konstatera i dag i den internationella politiken att det finns två stycken väldigt starka tendenser i världen -- om vi nu inte bara håller oss till Europa -- men också i Europa. Den ena tendensen är desintegration och krav på självständighet. Det gäller de sovjetiska delrepublikerna -- vi har sett den här processen mycket lyckligt genomförd i fråga om de baltiska staterna --, det gäller sikher och bengaler i Indien, det gäller serber och kroater i Jugoslavien, det gäller kurder i Irak, Iran och Turkiet, för att bara ta några exempel. Den motsatta tendensen i världspolitiken är alltså integration och nationell överstatlighet. Den utvecklingen anförs framför allt av de internationella storkoncernerna, som blir allt större och allt mäktigare och alltmer oberoende av de stater där de opererar, och de undandrar sig i allt större utsträckning demokratisk kontroll. Tidigare kunde man kanske säga att det var politikerna som satte upp de ramar inom vilka företagen hade att hålla sig. I dag tror jag att man snarare kan säga att det är storföretagen som bestämmer de ekonomiska ramar som politikerna har att hålla sig till. I takt med storföretagens internationalisering växer också överstatliga organisationer fram, typ EG, från början kanske främst avsedda att underlätta den handel som man vill bedriva. Men det ställs alltmer större krav på medlemmarna att formera politiska unioner där de nationella parlamenten får karaktären av delstatsparlament. Alltså: Å ena sidan faller existerande övernationella statsbildningar sönder som ett resultat av folkens krav på nationellt oberoende. Å andra sidan kan vi se hur det skapas nya övernationella statsbildningar, där folken mer eller mindre frivilligt ger upp samma nationella oberoende. Det är ju det som är frågan: Skall Sverige ge upp sitt nationella oberoende för att gå in i den västeuropeiska politiska unionen? Läser man regeringsförklaringen, är det ingen tvekan om saken. Det är detta vi skall göra. Vi skall göra det med all kraft och så fort som möjligt. Det är en akt av underkastelse i förhållande till EG. Men det är klarspråk, och det uppskattar jag. Man säger att det föreligger en bred enighet i riksdagen om denna strävan, att den svenska medlemsansökan är ett uttryck för att vi delar Gemenskapens långsiktiga mål och att vi kommer att arbeta för dess förverkligande. Det grundas dessutom på insikten att Sverige vid inträdet i Gemenskapen måste ge sin anslutning till alla delar av samarbetet och godta de förändringar som kan bli följden av de förslag som regeringskonferenserna nu har lagt fram. Det innebär att vi ger en blankofullmakt för att Sverige skall delta i en politisk union, vars konsekvenser vi ännu inte vet omfattningen av. Det är anmärkningsvärt, tycker jag. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att man säger att det föreligger enighet i riksdagen. Det gör det visserligen, men den enigheten grundar sig inte på en enighet som finns utanför riksdagen. Jag tror att det här är det område som jag fick mest frågor omkring i valrörelsen. Många människor kom fram och var mycket oroliga, människor som sade: Jag delar inte dina politiska uppfattningar i alla frågor, men jag tycker att det här med EG är någonting väldigt märkligt, och där tycker jag ni har rätt som ställer er kritiska. Den vanligaste frågan jag fick var: Hur kommer det sig att den socialdemokratiska regeringen så snabbt vände i ansökningsfrågan? Hur resonerade de? Jag kunde inte svara på det. Jag tillhör ju inte den regering som gjorde den här omsvängningen. Jag tillhör inte ett politiskt parti som fick vara med i de hemliga mötena i utrikesnämnden, när man gjorde de analyser som ledde fram till att man sade att det var läge nu för Sverige att ansöka om medlemskap. Ingen utanför den trånga kretsen av ledningar i de fyra politiska partierna som är med i utrikesnämnden har heller, vad jag vet, fått ta del av de här papperen. Jag tror att det är väldigt farligt att hantera en så stor och viktig politisk fråga på det sättet. Det får till följd att många människor i dag känner att detta är någonting som har beslutats högt ovanför våra huvuden. Man vet inte vad det handlar om. Tydligen är det nödvändigt, så vi får väl finna oss i de konsekvenser som eventuellt blir. Besvärligt är det, svårt att sätta sig in i. Man får ingen saklig information och ingen allsidig belysning av detta. Okunskapen är stor och maktlösheten sprider sig. Detta är ett sätt att uppamma den maktlöshet som föder ett förakt för de demokratiska reglerna och för de politiska partiernas sätt att arbeta. Jag tycker att samtliga de politiska partier här i riksdagen som har suttit med och varit överens om att Sverige skall skicka in en ansökan om medlemskap i EG och fullfölja den till vilket pris som helst har ett stort ansvar för att försöka rätta till den här frågan och de demokratiska bristerna som är en följd av den. Jag tycker att ni har ett stort ansvar för att respekten för demokratin i det här landet faktiskt försvagas. Det vore mer ärligt, tycker jag, att säga att det som Sverige eventuellt, om det blir majoritet i en folkomröstning för detta, skall träda in i är en västeuropeisk politisk union, inte bara en handelsorganisation som ger oss billigare mat och lägre priser på krogen och som gör att våra ungdomar får resa och gå på universitet i Europa. Frågan har en helt annan dignitet. Det handlar om en gemensam marknad. Det handlar om en ekonomisk och monetär union, med ett ekonomiskt ministerråd som kommer att med majoritetsbeslut fatta de avgörande besluten om den ekonomiska politikens mål. I det ministerrådet kommer det att vara samma odemokratiska beslutsfattande som i det ministerråd som finns i dag, dvs. de ministrar som kommer från länder med många invånare har många röster, och de ministrar som kommer från länder med få invånare har få röster. Sveriges stämma i denna församling är svag. Vi får rätta oss efter vad en majoritet av medlemsländernas ministrar anser vara det bästa. Sverige kommer också att ingå i en politisk union med ett utrikespolitiskt och så småningom försvarspolitiskt samarbete. Detta är det inget tvivel om. Det man diskuterar i EG är när det försvarspolitiska arbetet skall träda i kraft. Att man talar med en röst i utrikespolitiska frågor är redan ett faktum, trots att reglerna inte är bestämda. Det man brukar kalla utrikespolitikens mjukdelar, dvs. nedrustningspolitiken, biståndspolitiken, flyktingpolitiken och sanktionspolitiken -- om dessa områden talar man redan med en röst. Jag hoppas att vår utrikesminister vet om detta. Jag vet att det finns flera som vet. Men det vore ärligt att tala om detta i klarspråk här i Sverige, speciellt inför det faktum att det skall vara en folkomröstning i frågan. Hur har ni tänkt att reparera dessa skador, dvs. det faktum att många människor är vilseledda om vad EG-frågan utgör? Går man utanför detta hus och frågar hur många som vet vad EG betyder, vad EFTA betyder och vad EES betyder -- för att ta några exempel -- finner man att det är mindre än hälften som vet. Av denna hälft är det en tredjedel som säger sig veta men som har fel, dvs. tror att det är något annat. I EGs medlemsländer har det visat sig att 45 % av invånarna vet att landet är medlem i EG. Detta avspeglar sig också i deltagandet i valen till Europaparlamentet, som är otroligt lågt -- 20--35 % EG är en organisation som saknar demokratiska möjligheter att bygga upp politiska motkrafter till industrikapitalets strävan att skapa en konkurrensmarknad som är kraftig nog att möta konkurrensen i världshandeln med USA och Japan. De politiska motkrafterna har ingen plats i detta EG-bygge. Man talar om det demokratiska underskottet. Men man gör inte så mycket åt det. Det finns de som säger att om EG skulle ha ansökt om medlemskap i EG, skulle EG inte ha fått det på grund av att EG inte är tillräckligt demokratiskt. Det säger litet grand om hur organisationen fungerar. Precis som Pierre Schori sade, att som diktaturerna haft fröet av förintelse inom sig, har också EG det i sin konstruktion. Vi kommer att se att ett byggande av dessa historiska stormaktsverk är inte det som är lösningen på vår tids problem.

Fru talman! Jag vill först ta tillfället i akt att välkomna Margaretha af Ugglas i hennes nya viktiga uppgift som utrikesminister. Fru talman! Det är verkligen mycket tillfredsställande att den nya regeringen sätter Europafrågan överst på den utrikespolitiska agendan. Frihetens friska vindar har blåst över Europa -- blåst bort de många mörknande socialistiska diktaturerna. Under senare år har vi många gånger hissnat inför snabbheten i skeendet. Den innerliga glädje vi alla känner över de baltiska staternas självständighet är större än vad ord kan uttrycka. Så visst har Europa förändrats, mer genomgripande och i mer positiv riktning än kanske någonsin förut. Men i sak har Europa alltid -- både under perioder av avspänning och när konfliktmolnen hopats -- varit utrikespolitiskt viktigast för oss i Sverige. En strategisk förändring är därför också förändringen i Sveriges syn på Europa. Äntligen tar vi fullt ut till oss innebörden av att Sverige är en integrerad del av vår egen världsdel. Äntligen vill vi inte längre betrakta Sverige som ett slags utomstående konsult som, litet vid sidan av, följer det som händer i vår världsdel. Det är ett Sverige som tar till sin uppgift att medla och komma med goda råd, men som också ständigt framhåller möjligheten att stänga dörren -- om krisen kommer. Äntligen inser vi, att Sverige är sammanlänkat med övriga Europa och att Europas misslyckanden och framgångar, dess sorger och glädjeämnen också är våra. Sveriges öde är fast och oåterkalleligt sammanlänkat med Europas. Fru talman! Nu vill alla, nästan alla, visa sin förtjusning inför idén om ett enat Europa och vifta med sina blågula fanor -- de med stjärnorna på. Att få uppleva denna genomgripande sinnesförändring i svensk politik är en oförställd glädje. Förändringarna i Europa ställer, också på oss, krav på förmåga till nytänkande. Vilka utgångspunkter för svensk utrikespolitik bevarar sin giltighet, och vilka kan, och bör, vi göra oss av med? Den svenska neutralitetspolitiken har påtvingat oss begränsningar i vår utrikespolitiska handlingsfrihet. Nu är tröjan mindre trång. På vad sätt kan och vill vi utnyttja vår ökade utrikespolitiska handlingsfrihet? Det är en fråga jag vore tacksam att få höra utrikesministerns synpunkter på. Demokratins segertåg i Europa ger oss tillförsikt inför framtiden. Men vi blundar inte för att det i förändringens spår också växer fram nya, nationellt betingade och -- förhoppningsvis -- regionalt begränsade konflikthot. Principen om folkens rätt till självbestämmande har länge varit en hörnsten i den svenska utrikespolitiken. Den principen bör vi fortsätta att följa och tillämpa också för folken i östra Europa. Det är deras sak att välja vilka former de vill tillämpa, både för sitt självbestämmande och för sin samlevnad. Konflikten i Jugoslavien har uppkommit som följd av kraven på folkens självbestämmande. Här prövas denna liberala princip. Lika mycket som vi från svensk sida välkomnar att folk och nationer integreras och växer samman, lika litet har vi anledning att motsätta oss att folk bryter upp från nationer med vilka de inte känner nationell samhörighet. Jag vill fråga utrikesministern på vad sätt Sverige stödjer, och kan komma att stödja, de ansträngningar den Europeiska gemenskapen gör för att uppnå vapenvila i Jugoslavien och finna en fredlig lösning på konflikten. Fru talman! Om Sveriges och övriga EFTA-länders insatser för demokrati och ekonomisk utveckling i östra Europa skall bli meningsfulla, förutsätter det att vi öppnar våra marknader för de produkter och de tjänster som Östeuropa kan exportera till oss. Det gäller inte minst jordbruksprodukter, textilier och tjänsteexport inom transport-, turist och andra serviceområden. Att undanröja de hinder vi i de välbeställda delarna av Europa reser mot denna import, möter motstånd från de på marknaden etablerade intressenterna -- såväl de kommersiella som de fackliga. Det är inget konstigt i det. Men det är verkligt viktigt att regeringarna i väst inte stoppas av detta motstånd, utan vågar gå vidare och genomföra de handelslättnader som är en förutsättning för att en lovande utveckling i öst inte skall komma av sig redan i starten. Jag utgår från att den svenska regeringen i dessa sammanhang spelar en pådrivande roll inom Fru talman! Inför de så snart som möjligt förestående förhandlingarna om svenskt medlemskap i den Europeiska gemenskapen, är det angeläget att vi från svensk sida understryker att det vi vill uppnå inte främst handlar om kommersiella intressen. Det är medverkan i det politiska samarbetet, i ordets vidaste mening, som är syftet och målet för vår önskan att bli medlemmar. Vi vill inom EGs ram samverka med Europas demokratier för att bl.a. trygga freden i Europa och verka för fortsatt avspänning och nedrustning. EG är kanske den starkaste fredsrörelsen i vår tid. Vi vill medverka i undanröjandet av internationella konflikter, och vi vill skapa i Europa ett medborgarnas Europa präglat av socialt ansvarstagande och generositet mot omvärlden. Vi måste framhålla för den Europeiska gemenskapen att också vi i Sverige har som långsiktigt mål att som EG-medlem förverkliga drömmen om en europeisk politisk union, med allt vad det inbegriper. Jag tycker att jag med detta har gett Gudrun Schyman full klarhet i var folkpartiet liberalerna och jag står i denna fråga. I arbetet på att förverkliga våra mål kommer vi i olika sammanhang att ha olika partner. Ibland kan det vara Tyskland, i andra sammanhang Frankrike eller Storbritannien. Dock, fru talman, är det av alldeles särskild betydelse att vi verkar för att ett samlat Norden inom Europeiska gemenskapen genom inbördes sammanhållning ger genomslag åt den kultur och den samhällssyn som är Nordens bidrag till en vidsträckt och vittomfamnande europeisk gemenskap.

Fru talman! Ärade ledamöter! År 1991 har varit ett märkesår för Europa men också för världen i övrigt. På ett eller annat sätt har de flesta av de dramatiska skeenden vi bevittnat varit relaterade till det kommunistiska Sovjetimperiets upplösning och den socialistiska modellens allmänna bankrutt. För första gången sedan andra världskriget har Europa fått ett tillskott av nya stater. Estlands, Lettlands och Litauens självständighet har äntligen återupprättats. Efter den tystnadens likgiltighet som präglade den officiella svenska politiken gentemot Baltikum under flera årtionden välkomnar regeringen nu varmt möjligheten att utveckla nära och breda kontakter med Estland, Spåren från Sovjettiden är emellertid förskräckande. Efter ett halvt sekel lång natt under ett främmande och totalitärt styre har de baltiska staterna åter kommit ut i ljuset med moralen intakt men med svåra övergångsproblem på en rad samhällsområden. Vi har en särskild skyldighet att hjälpa dessa våra grannländer i deras omställning till marknadsekonomi och demokrati av modernt snitt. Den direkta orsaken till att de baltiska staterna slutgiltigt kunde återvinna sin fulla självständighet var att det kommunistiska kuppförsöket i Moskva i augusti misslyckades. Den grupp av reaktionära potentater som då sökte vrida klockan tillbaka hamnade själva på historiens skräphög. Samtidigt som den sovjetiska unionsregeringen nu har erkänt de baltiska republikernas självständighet har den tagit initiativ inom ESK och på annat håll för att markera sin vilja att tillhöra kretsen av demokratiska stater med marknadsekonomisk inriktning i enlighet med Parisstadgan från november förra året. Det är vår förhoppning att Sovjetunionen, vilken form denna sammanslutning av självständiga stater än får i framtiden, kommer att utvecklas mot dessa mål. Ett demokratiskt Sovjetunionen är en förutsättning för en stabil fred i vårt närområde och i världen i dess helhet. I detta sammanhang välkomnar vi president Gorbatjovs snabba gensvar på president Bushs initiativ att skrota större delen av arsenalen av taktiska kärnvapen. INF-avtalet, START-avtalet och kärnvapenmakternas nyss nämnda unilaterala nedrustningsbeslut leder till lägre rustningsnivåer och ökad strategisk stabilitet. Det amerikanska steget att avlägsna alla taktiska kärnvapen från ytfartyg gör glädjande nog att grunden helt bortfaller för den diskussion som förts inte minst i Sovjetimperiets upplösning har inte bara medfört att en rad europeiska stater som varit underkastade den kommunistiska ledningen i Moskva återfått sin frihet och självständighet. Den har också givit nya impulser till Europas politiska och ekonomiska enande. Grundvalen för Europas framtida enande utgör de samarbetsöverenskommelser som Västeuropas gamla stormakter, en gång motståndare, träffade i andra världskrigets spår. Dessa utmynnade i Romfördraget från 1957 vilket ursprungligen undertecknades av sex stater. Efter hand utvidgades den Europeiska gemenskapen till att omfatta tolv stater. Medlemsskaran torde växa ytterligare före sekelskiftet allteftersom fler europeiska länder söker få tillträde till det europeiska samarbetets kärna. Som ett resultat av en överenskommelse mellan de fyra största riksdagspartierna ansökte Sverige om medlemskap i den Europeiska gemenskapen i juli i år. Regeringen kommer att med all kraft verka för att Sverige snarast möjligt blir fullvärdig medlem. Mycket värdefull tid har gått förlorad i utvecklingen av våra förbindelser med Europa. Den aktiva utrikespolitik Sverige förde under 70 och 80-talen gjorde endast få mellanlandningar i de västeuropeiska huvudstäderna på väg till mer exotiska platser. Sverige kommer aktivt att bidra till den nya europeiska frihets och samarbetsordning som håller på att växa fram som följd av de socialistiska diktaturernas och planekonomiernas sammanbrott. Den europeiska identiteten i vår utrikespolitik får ökad betydelse och kommer att ge det nordiska samarbetet nya impulser. Fast den nya politiska situationen skapar nya möjligheter för deltagande också i utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete med andra europeiska länder innebär de strategiska realiteterna i vårt närområde att den säkerhetspolitiska huvudlinjen, som sammanfattas i uttrycket ''alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig'', alltjämt behåller sin betydelse. Vi välkomnar en utvidgning av Europarådet till att omfatta demokratierna i Central och Östeuropa och vill verka för en utveckling av det regelverk som utarbetats av den Europeiska samarbets och säkerhetskonferensen som i februari nästa år kommer att samlas till ett historiskt uppföljningsmöte i Helsingfors. I detta sammanhang måste konstateras att utvecklingen i Östeuropa under 80-talet blev föremål för samma systematiska felbedömning och ointresse från det officiella Sveriges sida som utvecklingen i Västeuropa. Vi höll en alltför låg profil när Östeuropas folk kämpade för sin frihet. De här hemma som påpekade att freden i Europa måste vila på frihet och inte på förtryck anklagades för att återfalla i en kalla krigets korstågsanda. Samtidigt producerade Sverige i internationella fora nedrustningsförslag som ensidigt gynnade det block som med tvångsmakt höll fast vid Europas uppdelning. Den frihetens revolution vi bevittnat har givit människorna i vår världsdel hopp om en bättre framtid och minskat rädslan för en konflikt mellan kärnvapenmakterna. Samtidigt är det många som med fruktan ser på framtiden i Europa med tanke på att gamla undertryckta rivaliteter mellan olika folkgrupper åter kunnat stiga upp till ytan. På Balkan står i dag välbeväpnade etniska grupper emot varandra till synes otillgängliga för den typ av konfliktlösning som utarbetats av de europeiska samarbetsorganen. Freden i Europa måste vila på nationernas frihet, inte på tvångskonstruktioner. Det är vår förhoppning att den tragiska konflikten i Jugoslavien skall kunna lösas på grundval av folkets i demokratiska former uttryckta vilja och respekt för de olika minoriteternas rättigheter. Också utanför Europa har sambandet mellan å ena sidan frihet, demokrati och marknadsekonomi och å andra sidan fred och stabilitet vunnit erkännande. OAUs senaste möte höjdes röster för demokratisering och mot den typ av enpartistater som Sverige under en tid av ideologiskt betingad dubbelmoral höll under armarna i tredje världen. Sydafrika, en stat som varit grundad på förtryck och diskriminering, håller på att omvandlas. Sverige fortsätter att stödja arbetet mot apartheid och för ett demokratiskt samhällssystem i detta land. Det är vår förhoppning att utvecklingen där skall leda till att Sveriges sanktioner kan upphävas. Också i Latinamerika har demokratin registrerat åtskilliga framgångar på senare år med enmansregimen på Cuba som ett sorgligt undantag. Så sent som i förra veckan arresterade den kubanska polisen ett dussin förespråkare för demokrati och mänskliga rättigheter. Det olagliga störtandet av den demokratiskt valde presidenten på Haiti har föranlett ekonomiska sanktioner av OAS. Den regionala organisationens försök att återupprätta folkstyret på ön har stöd av demokratiska nationer världen över. För att trenden mot frihet och demokrati i världen skall kunna bestå och skörda nya segrar fordras emellertid att ansträngningarna att bygga välstånd genom friare och öppnare ekonomiska relationer blir framgångsrika. För att främja de fattiga ländernas utveckling måste i-ländernas bistånd vara inriktat på marknadsekonomiska lösningar och varuutbytet baserat på en frihandel som möjliggör ett maximalt nyttiggörande av tillgängliga resurser. Samtidigt får de sociala konsekvenserna av utvecklingspolitiken aldrig negligeras. Solidaritet har varit ett honnörsord i svensk biståndspolitik. Men solidariteten måste avse de enskilda människorna och inte politiska system eller ledare som använder sig av en revolutionär ideologi för att bevara sitt eget maktinnehav. Alltför ofta har svenska biståndsmedel hamnat på politiska stickspår medan någon utveckling som kommit människorna till godo inte ägt rum. Fru talman! Det finns många fler områden som jag ville täcka in i mitt anförande, men jag ser nu att tiden går snabbt. Jag vill sammanfatta mitt anförande, men jag har möjlighet i min första replik att återkomma till de frågor som har ställts till mig. Fru talman! Jag skulle vilja sammanfatta mitt anförande genom att fastlägga några riktlinjer efter vilka den nya utrikesledningen vill verka: Europafrågorna blir centrala. Samtidigt som vi söker medlemskap i EG vill vi arbeta för ett enat Europa med nya och fördjupade samarbetsordningar, som också inkluderar demokratierna i Central och Östeuropa. Det nya Europa vi verkar för kommer inte att vara en sluten fästning absorberad av sin egen agenda utan fungera som en motor i det internationella samarbetet, öppet mot omvärlden. Vår röst i världen skall vara fast och klar. Stödet för frihet, demokrati och marknadsekonomi kommer att genomsyra alla delar av vår utrikespolitik och prägla vårt bistånd till utvecklingsländerna. Sverige kommer att fortsätta driva en generös biståndspolitik. Den biståndsnivå -- 1 % av BNI -- som vi i många år upprätthållit ligger fast. Vad gäller nedrustnings och säkerhetspolitiken motiverar den snabba utvecklingen i vår region en översyn av hittillsvarande ståndpunkter och förslag som drivits i internationella fora. En expertgrupp kommer att tillsättas för att granska nedrustningspolitiken inför resten av 90-talet och utforma rekommendationer för det fortsatta arbetet. Fru talman! År 1991 har vi inte bara noterat framsteg för Europas enande på basis av de demokratiska värderingar som en gång föddes i denna världsdel. Vi har också sett en mer effektiv tillämpning av FN-stadgan som på det globala fältet söker hävda dessa värderingar. Detta inger en viss optimism om framtiden, även om det finns områden, också i vår egen världsdel, där verkligheten i alltför hög grad kontrasterar mot de höga principer som världssamfundets medlemmar bekänner sig till. Sverige är ett litet land och kan inte ensamt påverka det internationella förloppet. Emellertid kommer vi att i samarbete med likasinnade länder fast och konsekvent hävda de världen på den internationella arenan som vi själva betraktar som omistliga.